Herr talman! Jag tycker att utbildningen och den yrkesverksamhet man skall ha senare är så sammankopplade. Därför undrar jag om det inte vore bättre för dem som har samvetsbetänkligheter -- det kan jag förstå att man kan ha -- att man rekommenderar dem att välja andra specialiteter inom utbildningen.

Herr talman! Elisabeth Fleetwood har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att så långt som möjligt minska de skadliga effekterna av den indirekta reklamen för tobaksvaror. Regeringen fattade den 11 mars i år beslut om att förelägga riksdagen en proposition med förslag till en tobakslag. Vad gäller förbud mot tobaksreklam hänvisas i propositionen till riksdagens ställningstagande med anledning av den senaste folkhälsopropositionen att något förbud mot tobaksreklam inte borde införas innan man inom EG nått enighet om ett motsvarande förbud. Riksdagen beslöt att ge regeringen till känna vad utskottet anfört i denna fråga. Regeringen har mot denna bakgrund inte lagt fram något förslag om förbud mot tobaksreklam. Förslaget till tobakslag behandlas nu av riksdagen och beslut väntas i slutet på maj. Som svar på Elisabeth Fleetwoods fråga kan jag bara konstatera att regeringen avvaktar riksdagens beslut med anledning av förslaget till tobakslag innan ytterligare åtgärder vidtas.

Herr talman! Det var närmast som ett uttryck för min uppskattning av Elisabeth Fleetwoods arbete i dessa frågor som jag lät bli att i mitt svar omtala vilka partier som stod bakom ställningstagandet 1991 om att man inte ville ha något förslag om tobaksreklam till riksdagen. Efter det senaste livfulla inlägget känner jag mig oförhindrad att meddela att ett av de partierna var Moderata samlingspartiet, som ju Elisabeth Fleetwood representerar här i riksdagen. Mycket av denna indirekta reklam är helt förkastlig, speciellt när den riktar sig till barn och ungdom. Inom någon vecka får vi se om riksdagen som kollektiv har ändrat sin uppfattning om huruvida man vill avvakta EG:s regler eller inte, när det gäller en lag om svensk tobaksreklam. Om riksdagen beställer en sådan lag är frågan om den indirekta tobaksreklamen ett av de absolut svåraste problemen att lagreglera. Jag tycker att de exempel som Elisabeth Fleetwood har nämnt väl belägger detta. Att lagreglera vad som får stå på shorts eller vad veckotidningar får ha för foton på framsidan är utomordentligt svårt. Jag vågar nog säga att en aktiv kamp mot den indirekta reklamen lagstiftningsvägen sannolikt även kommer att kräva grundlagsändringar. Låt oss ett ögonblick skilja mellan det vi tycker mycket illa om och det som vi tror är lätt att lagstifta om.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen är medveten om att en person som är sjukskriven och som har två deltidsanställningar kan drabbas av dubbla karensdagar och om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att nå rättelse. Socialdepartementet utarbetade en departementspromemoria, vilken remissbehandlades. Mot bakgrund bl.a. av att regeringen övervägde införande av ett system med två karensdagar föreslog arbetsgruppen en undantagsregel för en arbetstagare som under en sjukperiod skulle ha arbetat hos mer än en arbetsgivare. För att undgå att denne skulle drabbas av fler än två karensdagar under en sjukperiod föreslog arbetsgruppen en regel så att arbetstagaren skulle ha möjlighet att hos en arbetsgivare begära sjuklön fr.o.m. första dagen om han tidigare i samma sjukperiod redan gått miste om ersättning hos en annan arbetsgivare. Arbetsgruppen föreslog också att försäkringskassan skulle medverka genom att till arbetsgivare nummer två bekräfta den anställdes uppgift om att ersättning innehållits tidigare i sjukperioden. Vid tvist skulle försäkringskassan även kunna utge s.k. sjuklönegaranti. Flera remissinstanser hade invändningar mot detta förslag. Bl.a. konstaterades att en konsekvens av förslaget var att arbetsgivare skulle komma att sväva i tvivelsmål om sjuklön skulle betalas eller inte. Förslaget skulle även innebära administrativa olägenheter och göra ersättningsreglerna än mer komplicerade. För personer med flera arbetsgivare och som därför riskerar att få flera karensdagar under samma sjukperiod skulle en undantagsregel ha ställt krav på omfattande administration hos försäkringskassorna och arbetsgivarna. Mot bakgrund av detta bedömdes det inte rimligt att skapa en undantagsregel för denna situation. Mot det önskvärda i att personer med flera arbetsgivare inte skall erhålla mer än en karensdag i varje sjukfall står behovet att ersättningsreglerna inte skall vara för komplicerade och inte heller för administrativt betungande. Med hänvisning till konsekvenserna av en undantagsregel ser jag därför för närvarande inte någon möjlighet att föreslå någon särregel för dem som har flera arbetsgivare.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det utförliga svaret. Det var väldigt välgörande att få redogjort för detta. Svaret gav emellertid också upphov till en del funderingar. Såvitt jag förstår är det här en detalj i reformen som regeringen var medveten om redan innan propositionen lades fram. Då måste man fråga sig vilken värdering regeringen har gjort i det här fallet. Det är i alla fall enskilda människor som drabbas. Det är fråga om den enskilda människans rätt och rättvisa gentemot tekniska, administrativa problem. Jag kan inte för mitt liv förstå att det med dagens teknik och med de möjligheter till samordning av information som vi har inte skulle vara möjligt att lösa det här på ett vettigt sätt. Jag tycker att det verkar som att den enskilda människan här har lämnats i sticket.
Herr talman! Det är inte bara så att regeringen var medveten om detta, utan eftersom det finns utförligt redovisat i propositionen, var också riksdagen och -- gissar jag -- samtliga riksdagsmän medvetna om detta när beslutet fattades. Det här är ett exempel på en målkonflikt. Det är självfallet inte önskvärt med en situation där en som har flera arbetsgivare i praktiken vid enstaka sjukfall kan få en annan behandling än den som har en arbetsgivare. Som jag har redogjort för ganska fylligt i svaret var det en fråga om vilka undantagsregler som skulle tillskapas. I själva verket belyser det här ett problem som finns på mängder av håll inom socialförsäkringsområdet, nämligen att man måste väga de kostnader och det krångel som kan uppstå administrativt mot de fördelar man kan åstadkomma. En av de kritikpunkter som har riktats mot riksdagens lagstiftningsarbete under en följd av år har ju varit att man, för att uppnå en mycket detaljerad rättvisa, har bortsett från kravet på att sträva efter så enkla system som möjligt. Sammantaget har det här, i vårt land och i många andra länder, lett till en väldig ansvällning av administrativa regler. I varje enskilt fall är det lätt att argumentera som Tage Påhlsson gör, men sammantaget finns det vissa risker med att göra det.
Herr talman! Personligen uppmärksammade jag inte i samband med att den här propositionen antogs här i riksdagen att den skulle få den här effekten. Jag tror heller inte att det är många i den här församlingen som har uppmärksammat detta. Jag tror inte att det framgick klart av texten. Om så är fallet får jag be om överseende. I så fall har vi gjort en miss -- en blunder kan alla göra. Men även om man har råkat göra ett fel, även om ett antal ledamöter har suttit här och tryckt på knappar, måste man kunna rätta till det som uppenbarligen är felaktigt. I det här fallet är det speciellt de kategorier av människor som ofta har flera deltidsarbeten som drabbas, och det är ju de s.k. svaga grupperna. Det är ofta kvinnor, och det är glesbygdsbor och landsbygdsbor som ofta har den här typen av kombinationssysselsättningar. Jag tycker att det är väldigt illa.
Herr talman! Att jag nämnde att detta var väl redogjort för i propositionen berodde närmast på att Tage Påhlsson ville göra det till en fråga om att regeringen skulle ha varit medveten om något som riksdagen inte kände till. Jag var själv mycket medveten om att vi i propositionen ordentligt tog upp frågeställningen, eftersom detta är en av de komplikationer som uppstår när man gör förändringar i socialförsäkringssystemet, inte minst när man skall försöka spara. Jag har, herr talman, inte hävdat att det är omöjligt att lösa det här problemet. Jag har pekat på att det finns en målkonflikt mellan önskemålet om ett regelsystem som blir så lika för alla som möjligt å ena sidan och önskemålet om en begränsad administration å den andra. Självfallet kan man ändra socialförsäkringssystemet på den här punkten, liksom på mängder av andra punkter, men sådana förändringar sker väldigt ofta till priset av ökad byråkrati. Det är en smärtsam uppgift för både regering och riksdag att göra den avvägningen.
Herr talman! Det senaste statsrådet sade var ju litet hoppingivande. Jag ser också den sista meningen i det skrivna svaret som hoppingivande. Där står att statsrådet inte för närvarande ser någon möjlighet att föreslå en särregel. Med hänsyn till att, som jag påpekade tidigare, detta kanske speciellt drabbar de svaga grupperna i samhället, undrar jag om jag kan tolka statsrådet så att det finns en öppning för att titta över det här igen. Att åtgärda det här problemet kan i och för sig innebära en risk för ökad byråkrati, men denna ökade byråkrati är ofta bara en mer finessrik administration. Kan jag tolka statsrådet så att det kanske finns en möjlighet att statsrådet på nytt tar upp den här frågan?
Herr talman! Jag tror att det är första gången jag har höst ordet byråkrati omskrivet som ''finessrik administration''. Jag skall lägga det på minnet. Kanske kommer jag att ha användning för det någon gång i någon diskussion. Slutmeningen i mitt skrivna svar skall tolkas precis som den står, dvs. jag ser för närvarande inte någon möjlighet att föreslå någon särregel. Jag vill därför inte på den punkten inge något hopp utöver den formuleringen.
Herr talman! Jag konstaterar då att det inte finns någon möjlighet att gå fram den här vägen och att statsrådet är beredd att fortsätta på den orättvisa vägen.
Herr talman! Jag vill bara för min del konstatera att jag inte instämmer i den beskrivningen av de synpunkter jag har lagt fram.

Herr talman! Lahja Exner har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att de arbetslösa invandrade kvinnorna inte skall bli permanent utslagna från arbetsmarknaden. Invandrare och flyktingar har drabbats mycket hårt av lågkonjunkturen. Arbetslösheten för utomnordiska medborgare var knappt 18 % år 1992, mot ca 5 % för totalbefolkningen. Dessutom har arbetskraftsdeltagandet sjunkit på ett oroande sätt under lågkonjunkturen, inte minst för invandrade kvinnor. En grundläggande princip är att invandrares och flyktingars situation på arbetsmarknaden skall lösas inom ramen för de ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Flyktingar och invandrare utgör emellertid en särskilt uppmärksammad grupp inom arbetsmarknadspolitiken. På grund av det ansträngda arbetsmarknadsläget föreslår regeringen i kompletteringspropositionen även särskilda åtgärder för flyktingar och invandrare. Arbetsmarknadsverket föreslås erhålla drygt 150 miljoner kronor för försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder för flyktingar och invandrare nästa budgetår. Invandrare och flyktingar för med sig ny kunskap in i vårt land. Den måste tas till vara, och arbetslösa kvinnors och mäns kunskaper skall inte gå förlorade. Därför föreslår regeringen att en försöksverksamhet med praktik för invandrade akademiker införs. Praktikmöjligheten skall finnas för invandrade akademiker, som ännu ej prövats i sitt utbildningsyrke på svensk arbetsmarknad. Lahja Exners fråga handlar särskilt om invandrade kvinnors situation. De ovan nämnda insatserna riktar sig till både kvinnor och män. I kompletteringspropositionen uppdrar regeringen till AMS att senast den 1 oktober 1993 lämna förslag till en strategi för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Som särskilda medel för jämnställdhetsarbetet föreslår regeringen att AMS skall förfoga över högst 30 miljoner kronor per budgetår under tre år endast för detta ändamål. I detta arbete skall invandrade kvinnors situation ges särskild uppmärksamhet. Lahja Exner påpekar att vissa invandrade kvinnor av olika skäl inte kommer i åtnjutande av statliga åtgärdsmedel. Ett skäl till svag förankring på arbetsmarknaden och i värsta fall utslagning från jobb, kan vara bristande kunskaper i svenska språket. Regeringen ser nu skyndsamt över svenskundervisningen för arbetslösa invandrare och flyktingar. Syftet är att göra ansvarsfördelningen tydligare och att undersöka hur systemet kan förbättras. På kulturministerns initiativ har regeringen tillsatt en utredning som skall se över invandrar och invandringspolitiken. Kommittén skall inom kort ha sitt första sammanträde. En av de viktigaste frågorna för utredningen blir att se över de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas och svenskundervisningens funktioner i samband med den höga arbetslösheten för utländska medborgare. Även i den här kommittén, som i denna del skall vara klar i mars 1994, skall jämställdhetsfrågorna givetvis vara en utgångspunkt för arbetet.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för det utförliga svaret. Arbetsmarknadsministern hänvisar till kompletteringspropositionen, som inom kort kommer att behandlas här i riksdagen. Då kommer man att ta ställning till olika förslag. Bl.a. gäller det akademikerpraktiken. Som framgår av svaret är inte invandrarna, och således inte invandrarkvinnorna, en homogen grupp. Invandrarkvinnorna kan ju ha varierande kulturell bakgrund. De kan också ha olika bakgrund beträffande yrke och utbildning. Dessutom kan de här kvinnorna ha varit olika gamla när de kom till Sverige. Gemensamt för alla invandrade kvinnor är väl att de har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden även i normala lägen. Nu är det mångdubbelt svårare. De invandrade kvinnorna drabbas ofta, precis som männen, av dold diskriminering. Även om de har en hög utbildning med sig i bagaget kan det vara ganska krångligt för dem att ta sig in på arbetsmarknaden. Visserligen har en del förbättringar skett när det gäller t.ex. metodiken för att stödja dessa grupper. För de kortutbildade är hindren nästintill omänskligt stora. Naturligtvis är språkkunskaperna en nyckelfråga. Men de medhavda kunskaperna tillmäts inte sitt rätta värde vid inslussningen på arbetsmarknaden. Vidare finns det brister i metodiken avseende ämnet svenska 2. Det gäller då lärarna. Dessutom brister det ofta i fråga om vuxenpedagogiken.
Herr talman! Jag har samma uppfattning som Lahja Exner i denna fråga. Det är svårt för alla på dagens arbetsmarknad. Men svårigheterna är ännu större för dem som har dåliga språkkunskaper eller som har utbildningar som man i vårt land inte riktigt kan bedöma. Det är väl t.o.m. så -- om jag har förstått saken rätt, och det tror jag att jag har gjort -- att det för andra generationens invandrare kan innebära svårigheter att ha ett namn som är långt och krångligt och som det är svårt att uttala. Jag ser ingen annan lösning än att vi får en bättre arbetsmarknad. Det är A och O. Vidare gäller det att invandrarna själva aktivt söker upp arbetsgivare för att redovisa att de kan och att de duger. Dessutom gäller det att Arbetsmarknadsverket fortsätter med sitt utvecklingsarbete och att den kommitté som jag nyss berört lyckas i sitt arbete.
Herr talman! Tidigare var ju arbetsmarknadsministern ledamot av riksdagen. Jag kan referera hur det var i slutet av 70-talet, då jag var alldeles ny i riksdagen. På den tiden var det s.k. Kistaprojektet det allra första som jag mötte i utskottsarbetet. Det handlade om en försöksverksamhet bland invandrare. Man sökte ta ett samlat grepp för att hjälpa till med en effektiv utslussning på arbetsmarknaden. Eftersom det förekommit försöksverksamhet, projekt och utredningar tycker jag att man i det svenska samhället borde inse att det är bättre att satsa rejält på nytillkomna invandrare så att man 15--20 år senare inte måste konstatera att det är omöjligt att reparera uppkommen skada. I dag är det vad som kan konstateras när det gäller många av de gamla invandrarna. Det handlar alltså om de gamla arbetskraftsinvandrarna som efter 15--20 år i produktionen rationaliseras bort och som inte fått någon möjlighet att lära sig svenska. Nu är dessa människor i 55--60-årsåldern, och de har det verkligen väldigt svårt. Ingen av de metoder och inget av de instrument som står till förfogande passar nämligen in på dessa. Arbetsmarknadsutbildning är det uteslutet att få. De här människorna är ju friska. Inte heller passar Samhall eller lönebidrag. Inte heller arbetslivsutvecklingen klarar man utan språkkunskaper. Just dessa s.k. gamla invandrarkvinnor nu frågan: Vad skall vi ta oss till? De här kvinnorna väntar sig att arbetsmarknadsministern trycker på, så att invandrarministern och andra berörda verkligen tar de samlade grepp som här behövs.
Herr talman! Ja, tack för det! Jag måste säga att jag fortfarande har samma synpunkter som frågeställaren. Det är oerhört viktigt att de som under en längre tid varit bosatta i vårt land har möjligheter att med eget arbete på lämpliga positioner försörja sig. Jag tror att det också är en viktig grund när det gäller att undvika motsättningar mellan invandrare och så att säga infödda.
Herr talman! Av egen erfarenhet vet jag att det är viktigt att direkt satsa på de nytillkomna -- bl.a. de anknytningsinvandrare som inte omfattas av exempelvis Arbetsmarknadsverkets aktiva uppsökande verksamhet. Vi måste se till att vi når även den gruppen. Om dessa kvinnor gifter sig med svenskar eller i Sverige bosatta invandrare -- och så är ofta fallet -- lär de sig nämligen att leva ett liv utan språkkunskaper. Det innebär att det blir svårt att reparera skadan om de har vistats länge i Sverige. De här kvinnorna kan ju hamna i den situationen att de måste kunna försörja sig själva och eventuella barn.

Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström har frågat mig vilka insatser regeringen avser att göra för att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Åtgärder för att förändra kvinnors arbetssituation måste i första hand vara en del i det reguljära förändringsarbetet på arbetsplatserna. Detta arbete kommer i allt högre grad att handla om förändringar i arbetsorganisation, arbetsinnehåll och möjlighet till inflytande. Den kunskap vi har om kvinnors arbetsmiljöer gör att ett sådant förändringsarbete i hög grad bör komma kvinnorna till del. Regeringen har vid olika tillfällen, senast i 1992 års budgetproposition, angivit för Arbetarskyddsverket att man måste ägna ökad uppmärksamhet åt kvinnors arbetsmiljö. Inom Arbetarskyddsverket har särskilda resurser mot bakgrund härav avsatts för arbete med att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Även Arbetslivsfonden har särskilt prioriterat kvinnors arbetsmiljöer. Med stöd från fonden har nu många arbetsplatsprogram som syftar till att skapa bättre arbetsmiljö för kvinnor genomförts med mycket goda resultat. De branscher som berörs av satsningarna är framför allt städbranschen, områdena vård och omsorg, detaljhandeln samt delar av tillverkningsindustrin. En särskild arbetsgrupp -- ALFA-Q -- med en kontaktperson i varje län har i uppdrag att stödja arbetet med att förnya kvinnors arbetsmiljö. Vidare är kvinnoforskning ett av fyra prioriterade områden hos Arbetslivscentrum. Även Arbetsmiljöfonden driver flera program som berör kvinnors arbetsförhållanden. Många av Arbetsmiljöinstitutets forskningsprojekt riktar sig till arbetsplatser där kvinnor är i majoritet. Som exempel kan nämnas ''God arbetsmiljö inom sjukvården'' och ''Postmiljö 2000''. Detta visar att det för närvarande pågår en rad åtgärder och projekt för att förbättra kvinnors villkor i arbetslivet, och jag kommer att följa dessa olika insatser noga.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag tycker att många bra saker görs redan i dag för att förbättra kvinnornas arbetsmiljö. Jag vet också att Arbetslivsfondens tillkomst har betytt otroligt mycket på detta område. Anledningen till att jag har ställt denna fråga är att jag nu börjar hysa en stor oro för utvecklingen när det gäller kvinnors arbetsmiljö. Nu börjar ju ohälsotalet att stiga. Det har sjunkit sedan 1989, men under sista kvartalet 1992 steg det. Vi vet att med dålig arbetsmiljö följer dålig hälsa. Vidare har Arbetarskyddsnämnden genomfört en enkät som visar att arbetsmiljöskador nu anmäls i mindre omfattning än tidigare. Detta gör att jag hyser en stor oro för framtiden. Jag vet hur det står till med arbetarkvinnornas hälsa. Ungefär hälften av de kvinnliga arbetarna mellan 45 och 64 år har värk i rygg eller höfter. Många av dessa kvinnor får värk redan i mycket tidig ålder. Mer än 45 % av alla kvinnliga arbetare förtidspensioneras. Företagshälsovården har betytt mycket för utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Nu har statsbidraget till företagshälsovården avvecklats. Jag hyser därför en mycket stor oro för hur det kommer att gå på denna punkt.
Herr talman! Jag är också oroad över att det i detta ekonomiska läge görs mycket få stora nyinvesteringar. När en gammal arbetsplats ersätts med en ny tas oftast bättre teknik till vara, luftrening m.m., som innebär avgörande arbetsmiljöförbättringar. Vi får hoppas att företagen återigen snart kommer in i ett nysatsningsskede, eftersom det kanske är det allra viktigaste för arbetsmiljön. Arbetslivsfonden kan jag ganska mycket om efter en period som vice ordförande i den centrala fonden. Många projekt där är utomordentligt intressanta. Det gäller att kunna sprida dessa goda erfarenheter vidare. En del projekt är ju utsedda som riksprojekt som skall spridas. Vi har utsett en utredningsman som skall se till hur man för detta vidare på olika sätt. Det visar sig att de myndigheter som jobbar med arbetsmiljöfrågor fann detta så intressant att de inte har skickat någon som befinner sig långt ned i organisationen, utan där sitter i stort sett samtliga generaldirektörer ansvariga och biträder utredningsmannen. När det gäller företagshälsovården hoppas jag att det snart skall tecknas arbetsmiljöavtal. Parterna på arbetsmarknaden vill helst det.
Herr talman! Kan jag tolka arbetsmarknadsministerns svar på det sättet att han inte är beredd att stifta någon obligatorisk lag om företagshälsovården? En annan fråga som jag tycker är mycket viktig i detta sammanhang är ISA-systemet, det statistiksystem som har byggts upp under en lång rad år och som har gjort att man kan följa upp arbetsskadorna och göra förbättringar. Försämringen av arbetsskadeförsäkringen innebär att det finns en stor risk för att man inte anmäler tillräckligt många skador. I och med det hyser jag en stor oro för att man inte kan följa upp ISA systemet, att det inte får tillräckligt stort värde och att det inte blir tillförlitligt. Avser arbetsmarknadsministern att försöka göra något för att säkerställa ISA-systemet?
Herr talman! När det gäller företagshälsovården finns det en färdig proposition om en lagstadgad företagshälsovård. Men vid samtal med arbetsmarknadens parter, vilket jag har anmält för riksdagen, visar det sig att de fortfarande föredrar att man på olika avtalsområden träffar arbetsmiljöavtal. Då kan man diskutera det som är speciellt för resp. bransch. Vi får framåt hösten se om parterna träffar bra arbetsmiljöavtal eller inte. Om de inte gör det, återkommer jag till riksdagen med ett lagförslag. När det gäller om olika system fungerar eller inte, är det självklart att om man har infört ett system skall man se till att det ger så bra information som möjligt.
Herr talman! Jag anser att det är bra att arbetsmarknadsministern är beredd att lägga fram ett lagförslag när det gäller obligatorisk företagshälsovård om centrala arbetsmiljöavtal inte tecknas. Det tycker jag är mycket bra. Jag anser också att arbetsmarknadsministern bör följa upp ISA-systemet mycket noga, eftersom det har ett mycket stort värde i detta sammanhang. En annan fråga som jag vill ta upp gäller kvinnorna inom Kommunal. De har en mycket dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljökommissionens kartläggningsgrupp har gjort en kartläggning. Då såg man att Kommunals medlemmar hade den näst största fysiska belastningen i sitt arbete. När det gäller den psykiska belastningen i arbetet har de den sämsta arbetsmiljön. I dag sker det stora nedskärningar inom Kommunals område. Det innebär att Kommunals medlemmar kommer att få en ännu sämre arbetsmiljö. Jag vill fråga arbetsmarknadsministern om han anser att arbetsmiljön för dessa kvinnor har förbättrats genom regeringens politik mot kommunerna och vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att förbättra deras arbetsmiljö.
Herr talman! När det gäller arbetsmiljön inom vården så är arbetet där många gånger mycket tungt. Vi vet att felaktiga lyft och annat kan vara förödande. Vi vet också att om man har vårdat en människa och det inte går bra, känns det på många sätt. Det finns dock även väldigt mycket positivt i vårdarbetet, att kunna hjälpa medmänniskor. Det tycker jag framkommer vid alla de samtal som jag har med vårdanställda vid de många besök som jag gör i vården. Att det är kärvt ekonomiskt, underlättar inte någonstans. Hela det svenska samhället har det i dag mycket kärvt. Det är klart att det är väsentligt mycket behagligare med en god svensk ekonomi.
Jag ber alla debattörer respektera de tidsregler som riksdagens kammare har fattat beslut om.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag drar över tiden litet grand. Jag vill till arbetsmarknadsministern säga att jag beundrar de tjejer som jobbar ute i vården. De gör ett enormt fint arbete. Jag gör också ofta besök hos dem ute i vården. Jag måste säga att de neddragningar och nedskärningar som har skett i vården har inneburit att de i dag har ett mycket tyngre arbete än vad de hade tidigare. Jag hyser mycket stor oro för vad detta kommer att innebära framdeles och hur det kommer att yttra sig i arbetsskadestatistiken.
Herr talman! Vi skall diskutera denna typ av frågeställningar senare i kväll också. Jag noterar att kommuner och landsting i tilläggspropositionen tillförs 4,2 miljarder kronor. Det är tungt ändå. Nu har kommunerna haft två goda bokslut. Däremot har inte staten haft två goda bokslut.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om regeringen har någon beredskap för snabba insatser på arbetsmarknadsområdet inför sommaren, om det skulle visa sig att frågeställarens farhågor om en ''het sommar'' med sociala problem och oroligheter, beroende på att ungdomen inte har sysselsättning, skulle besannas. I den av regeringen nyligen lagda kompletteringspropositionen föreslås stora satsningar mot arbetslösheten. Dessa satsningar kommer att få mycket stor betydelse för ungdomarnas situation på arbetsmarknaden. Ytterligare ca 90 000 utbildningsplatser kommer att skapas. Det gäller gymnasieskolans tredje år, Starta-eget kommer att ökas och samma sak gäller rekryteringsstödet. För unga akademiker som inte hunnit få en förankring på arbetsmarknaden kommer akademikerpraktik att införas. Under tre månader skall nyexaminerade akademiker i åldrarna 25--29 år få möjlighet att praktisera. Det är sedan meningen att denna praktik skall kunna övergå i anställning med rekryteringsstöd. Det är ingen överdrift att påstå att Sverige är det land som satsar mest på att hjälpa arbetslösa ungdomar. Jag är övertygad om att vår satsning är en mycket viktig framtidsinvestering. Förslaget att de flesta av de ungdomar som är anvisade ungdomspraktik som sträcker sig över sommaren skall göra ett uppehåll under ett par månader syftar till att inte störa den reguljära vikariearbetsmarknaden. Den finns, även om den inte är så omfattande som vid ett annat konjunkturläge. De ungdomar som har det svårast på arbetsmarknaden, dvs. ungdomar med olika former av handikapp, kommer att undantas från denna regel. I det svåra ekonomiska läge som Sverige nu befinner sig i kan inte alla situationer avhjälpas genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Hela vuxensamhället måste ta ansvar för och mildra effekterna av den för Sverige höga ungdomsarbetslösheten. Jag tänker då på de ideella organisationerna och kommunerna samt övriga vuxna i ungdomarnas omedelbara närhet. Samtliga måste stödja ungdomarna så att de kan söka sig en bra sysselsättning, även om det inte alltid innebär ett lönearbete. Den situation som uppstått efter åttiotalets inflations och spekulationsekonomi är förödande. Jag anser därför att den viktigaste politiska frågan är att så snabbt som möjligt komma tillbaka till en fullgod arbetsmarknad, där såväl unga som litet äldre efterfrågas. Detta och redan pågående och planerade åtgärder skulle göra att ungdomar under större delen av 90-talet blir eftersökta på den svenska arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för det utförliga svaret, som ger en mycket god beskrivning av problematiken i stort och de åtgärder som departementet och regeringen har vidtagit och tänker vidta. Jag är imponerad av regeringens insatser i stora drag. Jag delar också de åsikter som framförs om att Sverige är det land som satsar mest på att hjälpa arbetslösa ungdomar. Men på just det speciella problem som jag tar upp har inte arbetsmarknadsministern och jag samma syn. Jag tror inte att ministern ser med riktigt lika stor oro på situationen som jag och många med mig gör. Jag är alltså rädd för att det kan bli en svår sommar på grund av ungdomens arbetslöshet och sysslolöshet. Det är inte en vanlig sommar. Det finns risk för diverse sociala problem, oroligheter och annat. Så många ungdomar har aldrig varit utan arbete som det kommer att bli i sommar. Den s.k. sommararbetsmarknaden fungerar inte längre. Den har inte fungerat på flera år, säger vissa inom arbetsmarknadsadministrationen. Jag tror att den förhoppning som har framförts i svaret om att ideella organisationer och kommuner skall ställa upp och ordna sysselsättning för att ungdomarna inte skall vara helt sysslolösa, och att det inte skall röra sig om anställning med lön, nog tyvärr är i överkant optimistisk. Jag noterar att jag inte har fått svar på min egentliga fråga: Har regeringen och departementet någon beredskap för den här situationen? Det uttrycket har använts alldeles nyss, men här är det verkligen fråga om en beredskap.
Herr talman! De här reglerna, som också är anmälda till riksdagen och som riksdagen inte kommer att säga så mycket om, har framkommit efter mycket noggranna diskussioner med Arbetsmarknadsverket. Arbetsmarknadsverket anser att vi skulle störa den i och för sig för lilla sommararbetsmarknaden om ungdomspraktiken skulle fortsätta rakt igenom sommaren. Därför föreslås ett tvåmånadersuppehåll. För många av de här ungdomarna är det också fråga om en normal ledig månad, som flertalet vill ha över sommaren. Det går alltså inte att komma med någon typ av akuta beredskapsåtgärder när man en gång har sagt hur man skall lägga upp arbetet. Det går inte att kalla in alla semsterlediga arbetsförmedlare för att göra specialåtgärder mitt i en sommar. Här har varje kommun ett ansvar.
Herr talman! Det låter ju bra att kommunerna har ansvaret. Men jag menar att man måste vara förutseende här. Jag kan som ett exempel på att sommararbetsmarknaden inte fungerar längre nämna vad som gäller i Stockholmsområdet. På arbetsförmedlingen i Sollentuna, som jag har haft kontakt med, säger man att sommararbetsmarknaden inte har fungerat på flera år. Normala år har man 400--500 sommararbetstillfällen på den förmedlingen. I år är det knappt 50. Jag har pratat med förmedlingen på hemmaplan, i mina vilda hemtrakter i Sveriges mitt, Medelpad. Samma där. Ännu lägre tal. Det är fråga om 5--6 % kanske 10 % av normal arbetsmarknad. Det finns verkligen anledning att ha någon sorts startberedskap för en åtgärd som inte kräver att man kallar in arbetsförmedlingstjänstemän mitt i sommaren.

Herr talman! Rose-Marie Frebran har frågat mig om jag är beredd att verka för att en regeländring kommer till stånd så att 18 och 19-åringar skall kunna erhålla starta-eget-bidrag om de kan uppvisa en bärkraftig idé. I dag säger regelverket för den åtgärd som ger arbetslösa möjlighet att starta egna företag att den som kan komma i fråga för bidraget måste vara 20 år gammal. Frågeställaren hänvisar till verksamhet i gymnasieskolan, där eleverna uppmuntras till att starta egna företag och menar att starta-egetbidraget med hänsyn till detta borde vara öppet även för 18 och 19-åringar. Jag ser ingen motsättning mellan företagarinitiativen i skolorna och reglerna för starta-eget-bidraget. Syftena med stöden är olika. Undervisningen i skolan syftar till att ge eleverna praktisk erfarenhet genom tillämpning av teoretiska studier, för att eleverna skall lära sig vad det innebär att vara företagare. Det är dock icke verksamheter som innebär att eleverna satsar stora summor själva, eller att t.ex. deras föräldrar behöver gå i borgen för nödvändiga investeringar. Den verksamhet som startas med hjälp av startaeget-bidraget skall däremot leda till att nyföretagaren kan lösa sin arbetslöshetssituation och få varaktiga inkomster från firman. Detta innebär att den som startar måste satsa pengar själv. Försöksverksamhet som pågått har visat att personer under 20 år haft större svårigheter än andra med att få företaget att gå runt. Problemen ledde i vissa fall till ekonomiska svårigheter för de unga företagarna och ibland för deras föräldrar. Jag anser inte att statliga stöd skall bidra till att unga människor riskerar att dra på sig ekonomiska åtaganden som de inte klarar av. Visserligen kan alla myndiga personer starta företag enligt t.ex. aktiebolagslagen, men jag anser inte detta skäl nog för att ge 18 och 19-åringar rätten att starta företag med hjälp av starta-eget-bidraget. Rose-Marie Frebran påpekar att kompletteringspropositionen innehåller en satsning på starta-eget-bidraget. Det är helt riktigt att regeringen nu anser det vara dags att utvidga denna åtgärd, som har visat sig fungera bra för många grupper av arbetslösa. Det är sannolikt småföretagen som har möjlighet att erbjuda arbetstillfällen i framtiden. För personer yngre än 20 år anser jag dock att andra åtgärder, t.ex. ungdomspraktik, lämpar sig bättre. Det är också möjligt för 18 och 19-åringar att förbereda företagande inom ramen för arbetslivsutveckling. I allra första hand skall dock utbildning erbjudas arbetslösa under 20 år som t.ex. inte har gått tre år i gymnasieskola. Jag ser gärna de gymnasieelever som Rose-Marie Frebran talar om, och andra unga som är intresserade av företagande, i företagarkåren vid litet äldre år. Om 18 och 19-åringar vill starta med hjälp av egna pengar eller med familjens stöd skall de göra det, men inte med hjälp av statliga medel i starta-eget-bidragets storlek.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Tyvärr kan jag inte säga att jag är nöjd med det. Statsrådet och jag är ju inte alls överens i den här frågan. Men vi är överens om några saker, bl.a. om att i detta läge med ett gigantiskt arbetslöshetsproblem skall ungdomar prioriteras. Vi är också överens om att starta-eget-bidrag skall ha hög prioritet. När jag då i mitt tänkande för samman de här två prioriteringarna leder det mig till slutsatsen att man borde ändra den nuvarande 20-årsregeln. De ungdomar som är involverade i projekt inom ramen för ung företagsamhet i gymnasieskolan är som regel 18--19 år. De som nu är på väg ut ur skolan möter en svår arbetsmarknadspolitisk situation. De som har jobbat med dessa projekt har ofta stöd av äldre och erfarna handledare. I det läget tycker jag att det är viktigt att man inte förlorar tempo i det påbörjade projektet, i den mentala inriktningen och målsättningen, genom att tvingas släppa idén och för att kvalificera sig göra en rundvandring genom arbetslöshet, kanske ungdomspraktik och andra åtgärder. Jag anser att detta är onödigt. Jag har testat detta på arbetsförmedlingsfolk. Visst är det så, som statsrådet påpekar, att man har haft dåliga erfarenheter, men varför har man det? Jo, därför att man, när man tillämpade den här möjligheten i mitten på 80-talet, inte alls prövade ungdomarnas idéer på samma sätt som andra sökandes. Under sådana förhållanden håller det inte.
Herr talman! Jag har fått ett antal brev från 18 och 19-åringar som har frågat varför de inte kommer i fråga för starta-eget-bidrag trots att de, som de anser, har en bra idé. Innan jag skrev under mitt svar, som jag i och för sig hade velat ändra, frågade jag mycket noga vad som låg bakom detta, och då fick jag beskedet att det var rätt många som i åldern 18--19 år inte klarade av att vara egna företagare. Deras mogenhet var inte riktigt tillräcklig. Mitt råd till gymnasiestuderande som har litet känsla för det här är faktiskt att söka sig till en mer regelrätt företagarutbildning för att vara bättre beredd när man fyller 20 år. Det är inte så lätta saker att ge sig in i. De erfarenheter som man hade gjort var att ungdomarna skaffade sig skulder tidigt och hade svårt att få en ny start. Detta är en avvägningsfråga. Säkerligen skulle en del 18--19-åringar klara uppgiften, men det var i varje fall tidigare litet för många som inte gjorde det.
Herr talman! När jag tagit upp detta på arbetsförmedlingen har jag fått den direkta upplysningen att denna möjlighet fanns i mitten på 80-talet, men att man då inte alls prövade dessa ungdomars idéer på samma ambitiösa sätt som man prövade andra ansökningar. Prövar man inte idéernas bärkraft, slinker naturligtvis mycket igenom, och då är det inte konstigt att det inte går. Jag skulle också vilja ta upp statsrådets inställning i svaret att andra åtgärder skulle vara bättre, t.ex. ungdomspraktik. Jag får i debatten den klara uppfattningen att ungdomspraktik plötsligt nästan har blivit en förstahandsåtgärd för ungdomar, och det var väl inte riktigt tänkt så. Det skulle vara en sistahandsåtgärd, på samma sätt som ALU var tänkt för de litet äldre.
Herr talman! Ca 200 000 ungdomar står utanför ordinarie arbetsmarknad under det år som ligger framför oss. De bär av två orsaker den riktigt tunga arbetslöshetsbördan: dels har de som nytillträdande inte yrkeserfarenhet, vilket gör det svårt för dem att ta sig in, dels gör sist-in--först-utproblematiken att de unga som har en anställning tillhör dem som i hög grad drabbas av friställning. Förstahandsåtgärder är t.ex. rekryteringsstöd, när man är på väg in på ordinarie arbetsmarknad, och starta-eget-bidrag för 20-åringar och äldre, en åtgärd som det egentligen alltid skall finnas pengar till. En annan god åtgärd är det stora tillskottet av utbildningsplatser. Men med den stora volym som antalet utanför ordinarie arbetsmarknad har blir ungdomspraktik en rätt stor åtgärd.
Herr talman! Ja, det blir i själva verket ungefär hälften av dessa arbetslösa ungdomar som här kommer i fråga. Man kan därför knappast längre se ungdomspraktik som en sistahandsåtgärd. På utbildningssidan skulle jag inte ha något emot en regeländring innebärande krav på ungdomarna att ha genomgått det tredje gymnasieåret, men att de som sedan -- de flesta kanske vid 19 års ålder -- vill starta eget skulle ha möjlighet att göra det. Jag tycker att det är litet sorgligt som det nu är, att det bara är ungdomar som har föräldrar med tillräckligt pengar att låna ut som har möjlighet att starta eget. Jag upplever faktiskt den nuvarande regeln som litet åldersdiskriminerande.

Herr talman! Krister Örnfjäder har frågat mig vad regeringen grundade sitt beslut på att inte inplacera april när omkringliggande kommuner fick sina ansökningar tillstyrkta. Bakgrunden till frågan är att regeringen den 7 april beslutade att inplacera ett antal kommuner, hela eller delar därav, i tillfälligt stödområde fram till den 30 juni 1995. Beslut om inplacering i tillfälliga stödområden grundas på en genomgång av en rad faktorer. Det slutliga ställningstagandet är en sammanvägd bedömning av såväl läget i den enskilda kommunen som i den aktuella regionen. Bedömningen omfattar både de kortsiktiga och de långsiktiga problemens art och svårighetsgrad. Den gränsdragning som måste göras i dessa sammanhang är särskilt svår i en situation när problemen på arbetsmarknaden är omfattande över hela landet. Mot bakgrund av de problem som finns i landets kommuner är det angeläget att genom bl.a. fortsatta åtgärder på det ekonomiskt politiska och arbetsmarknadspolitiska området skapa förutsättningar för utveckling i hela landet. Jag vill avslutningsvis säga att jag följer utvecklingen i olika kommuner och är beredd att återkomma med nya beslut när läget så kräver.
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret, men jag är faktiskt mycket besviken. En kommun som kommer in med en sådan här ansökan gör det ju därför att den befinner sig i ett läge där den tycker sig inte själv orka med sina problem. Det här svaret är så gott som ordagrant detsamma som arbetsmarknadsministern gav på motsvarande fråga om Örnsköldsviks kommun. Jag har innan jag ställde frågan till arbetsmarknadsministern försökt att genom Riksdagens utredningstjänst få besked i ärendet från departementet. Jag gjorde det med anledning av att det måste finnas någon beslutsgrund som gör att vår kommun skiljer sig från kommuner som fick sin ansökan tillstyrkt. Men jag fick inte då och har inte heller nu fått något svar, och det gör mig orolig över hur och på vilka grunder regeringen egentligen fattar sina beslut. Eftersom jag nu har arbetsmarknadsministern här, ställer jag min fråga en gång till. På vad har man grundat beslutet att inte inplacera Västerviks kommun i tillfälligt stödområde, när omkringliggande kommuner med likartade problem blev inplacerade i sådant stödområde?
Herr talman! Regeringen motiverar inte sina beslut om inplacering i stödområde. Det finns alltid runt om i landet ett tiotal kommuner som är på gränsen att komma med. I vårt beredningsarbete ser vi på det aktuella arbetsmarknadsläget. Det stora är dock den struktur kommunen har, vilka långsiktiga problem den beräknas ha. Det gäller problem som finns även i en högkonjunktur. Västervik är en kommun som rymmer stora olikheter inom sig. Jag har tidigare sagt, och det kan jag upprepa, att det finns delar av Västerviks kommun som jag är beredd att diskutera som enskilda ärenden. Så pass ligger Västervik till.
Herr talman! Jag är tacksam så långt. Det som gör mig litet frågande är varför de delarna i så fall inte blev tillgodosedda. Jag skulle vilja tillfoga ytterligare en del i denna diskussion. Vi ser också möjligheterna, men vi har kommit så långt bakåt att vi har svårt att ta oss ur detta själva. Vi skulle behöva litet hjälp. Om man ser problemen i dess helhet, är det just nu centralorten som har de absolut största problemen och den absolut största arbetslösheten. Det är ju den delen som inte skulle kunna få stöd.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att trädgårdsnäringen i Kristianstad skall få fram arbetskraft till jordgubbsplockningssäsongen. Bakgrunden till Ingvar Erikssons fråga är att tillstånd i år. Detta gjorde Länsarbetsnämnden med tanke på den goda tillgången på inhemsk arbetskraft. I ett första skede hade endast få arbetslösa bosatta i Sverige sökt jobben som jordgubbsplockare. Detta föranledde debatt i massmedia. Jag har inhämtat att odlarna i Kristianstads län den De jordgubbsplockare som arbetsförmedlingarna kan anvisa och de 235 personer med tillfälligt arbetstillstånd som kvoten rymmer, beräknas fylla jordgubbsodlarnas behov. Frågor som rör kvotstorlekarna för dessa tillfälliga arbetstillstånd är delegerade till länen. De ankommer inte på regeringen. Länsarbetsnämnden har här, allt enligt uppgift, löst frågan på ett tillfredsställande sätt.
Herr talman! Jag vill tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Det verkar som om problemen just nu har lösts. Det är tacksamt. I början var det inte många som ville söka dessa jobb, som arbetsmarknadsministern också sade. Jag har också märkt att arbetsmarknadsministern har uttalat sig i media med stort allvar om att det är orimligt att betala ut arbetslöshetsersättning när man vägrar ta jobb och vi har så stor arbetslöshet. Därför ser jag med tacksamhet att vi fick denna debatt i massmedia. Den har uppenbarligen hjälpt vid detta tillfälle. Frågan är vad som händer senare. Vi vet att trädgårdsnäringen behöver mer folk senare i sommar, inte minst när det gäller frukten. Det är mycket stora värden som står på spel. Därför måste man kunna ge besked i god tid när det gäller sådana här saker. Nu säger statsrådet att kvotstorlekarna är en fråga som delegeras till länen och inte ankommer på regeringen. Länsarbetsnämnden i Kristianstad har ambitionen att försöka skaffa en stam av bärplockare. Jag tycker att det är en riktig ambition. Men om det skulle gå så illa att man inte kan få det, är då arbetsmarknadsministern villig att vidta åtgärder än en gång, för att man skall kunna få en bättre tingens ordning? Det är mycket stora värden som står på spel, och man är orolig för att inte få plockare i tid. Vi hoppas att detta skall lösa sig. Är arbetsmarknadsministern beredd att gå in, om det skulle visa sig nödvändigt längre fram?
Herr talman! Det är inte bara ett odlarintresse, utan ett svenskt intresse att frukten skall skördas och tas till vara. I detta skede får jag förutsätta att Länsarbetsnämnden också klarar av den omgången. Uppstår oro är min dörr öppen.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Det känns bra att få det till odlarna, som i början av maj månad kände mycket stor oro. Det är stora värden som står på spel, som jag nämnde tidigare. Vi har inte råd att låta dem förspillas i kristider. Därför är jag tacksam att arbetsmarknadsministern ser positivt på detta.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig om jag är beredd att delta i samtal för att utveckla en lokal modell för att förhindra uppsägningar inom den offentliga sektorn i Östergötlands län. Ett förslag är att staten, som ett alternativ till att betala arbetslöshetsersättning för de personer som blir arbetslösa genom uppsägning, till kommunerna betalar ett belopp motsvarande 80 % av lönekostnaden för personer som annars riskerar uppsägning. Vidare har Lars Stjernkvist frågat om jag är beredd att stödja aktiva, lokalt formade initiativ för att stoppa uppsägningar inom den offentliga sektorn. När det gäller förslaget att använda medel ur arbetsmarknadsfonden för att förhindra uppsägningar vill jag nämna följande. Den beräknade bristen i arbetsmarknadsfonden per juli 1994 bedöms leda till ett upplåningsbehov på 55 000 miljoner kronor, detta efter beslut om sänkning av ersättningsnivån och införande av karensdagar. I första hand måste en långsiktigt ansvarsfull finansiering av fonden ges, innan ett utökat användningsområde kan diskuteras. När det gäller den kommunala ekonomin beräknas ett finansiellt överskott uppstå med 8--9 miljarder kronor per år för åren 1992 och 1993. Förslaget att kommunerna under år 1994 får behålla de utökade skatteinkomster som blir följden av sänkningen av grundavdraget kommer dessutom att innebära att kommunerna tillfälligt under året tillförs ca 4,2 miljarder kronor. Detta kommer sannolikt att innebära att en del av de personalminskningar som annars skulle ha skett skjuts på framtiden. I fall av ansvarsfulla tvååriga avtal inom den kommunala sektorn ökar möjligheterna ytterligare att undvika neddragningar under de närmaste åren. Slutligen vill jag understryka vikten av att olika stödformer inte utformas så att de gynnar vissa sektorer framför andra, i detta fall den kommunala sektorn framför den privata. Den föreslagna modellen för att hindra uppsägningar skulle dessutom kunna leda till orättvisa mellan olika kommuner.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det jag tar upp i min fråga vill jag beskriva som ett exempel på den kollektiva blackout som har drabbat alla arbetsgivare inom den offentliga sektorn. Alla är överens om att vi inte löser vare sig ekonomiska problem eller andra problem i dagens arbetsmarknadsläge genom att kasta ut offentliganställda i arbetslöshet. Trots det är såväl statliga som kommunala och landstingskommunala arbetsgivare i full färd med att göra det -- det vet vi. Statsrådet har tidigare i dag träffat representanter för de 4 000 arbetslösa kommunalare som finns i mitt hemlän, Östergötland. Jag skulle vilja upprepa den fråga som jag ställde då, nämligen om statsrådet inte är beredd att sätta sig ned och föra samtal med de offentliga arbetsgivarna i Östergötland. Jag begär inte att statsrådet skall ge ett konkret besked när det gäller just den tekniska lösning som har förts fram från Östergötland. Däremot begär jag att han skall pröva den här och andra lösningar som har ambitionen att man skall sluta att skylla på varandra. Kommuner säger: Visst, vi håller med om att det är fel att sparka folk, men det här måste staten lösa. Och staten säger: Visst, vi håller med om att det är fel att sparka folk, men här måste kommunerna skärpa sig. Är statsrådet beredd att sätta sig ned tillsammans med arbetsgivaren på den kommunala sidan och föra samtal om hur man gemensamt skall kunna förhindra att ännu fler offentliganställda kastas ut i arbetslöshet?
Herr talman! Jag har i dag, som Lars Stjernkvist väl vet, träffat såväl arbetsgivarsidan som kommunalarbetarna men vid två skilda tillfällen. Jag tänker nu i första hand ta en runda till LO-, TCO och SACO-ledningarna och motsvarigheterna på arbetsgivarsidan -- SAF, småföretagarna, som är rätt viktiga i det här sammanhanget, och de båda kommunförbunden.

Det är det första jag nu ämnar göra, för att på det sättet få information från hela arbetsmarknaden. Om det sedan leder till försöksverksamhet på olika områden eller generella nya åtgärder är det för tidigt för mig att yttra mig om.
Herr talman! Verkligheten kräver ett högre tempo än så! En del av informationen om hur det ser ut kan statsrådet få här. 338 landstingsanställda i Norrköping och 450 i Östergötland blir arbetslösa i år. På den kommunala sidan har man totalt pratat om 2 000. Totalt i hela landet handlar det, säger de fackliga organisationerna, om 80 000 människor. Därför krävs det mycket snabba åtgärder om man skall förhindra att varslen inom den offentliga sektorn gör att arbetslösheten växer ytterligare. Jag tolkar det som statsrådet sade senast så att statsrådet gav mig ett lillfinger genom att antyda att han är beredd att noggrant studera förslaget från Östergötland och se om det inte finns en möjlighet att -- i så fall snabbt -- utveckla modeller som kan förhindra att de här varslen verkställs.
Herr talman! Jag är övertygad om att man på den kommunala sidan sluter ansvarsfulla avtal. Man har slutit ett par sådana på den privata sidan -- handeln och tillverkande näringsliv. Gör man det kan man bättre överblicka ekonomin för de svåra åren i den kommunala ekonomin, nämligen 1994 och 1995. Jag är övertygad om att man bör sätta sig ned och räkna igenom det hela på nytt med tanke på de nya Alla sektorer i Sverige måste se över sin verksamhet. Företagen har i stor utsträckning gjort det. Tänk om detta hade skett i ett läge då vi hade brist på arbetskraft i stället för nu, när ca 500 000 är utan arbete!
Herr talman! Jag tycker också att det är synd att vi inte åtgärdade en del av problemen tidigare -- så långt kan jag hålla med statsrådet. Men i dag löser vi inte några problem genom att sparka ut offentliganställda. På den punkten tycks vi vara överens. Problemet är att den enigheten, som präglar i stor sett alla som jag har pratat med inkl. lokala arbetsgivare, inte leder till något resultat i verkligheten. Man försöker i praktisk handling ändå lösa sina problem genom att göra människor arbetslösa. Jag vill ändå avsluta den här diskussionen med någonting som möjligtvis kan ge något slags hopp inför framtiden, nämligen genom att inbjuda statsrådet att träffa representanter för parterna i mitt län, representanter för både de anställda och arbetsgivarna -- och då inte var för sig utan tillsammans. Då vore det väl sjutton om man inte skulle kunna hitta lösningar som gör att den här kollektiva blackouten förvandlas till något mer konstruktivt.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lyfta fram problematiken med att antalet kvinnor i Asien minskar på grund av aborter av flickfoster, undernäring och kvinnornas/flickornas större arbetsbörda. Det är med bestörtning som vi under senare år tagit del av statistik som innehåller indikatorer om att flickor och kvinnor väljs bort i många samhällen och då framför allt i Asien. Flickornas och kvinnornas liv blir sämre och kortare. Under förra året kunde vi ta del av rapporter både från Indien och Kina som visade att flickorna redan på fosterstadiet diskrimineras genom selektiva flickfosteraborter. Andra indikationer visar att flickor har sämre tillgång till mat, utbildning, hälsooch sjukvård m.m. Detta gäller såväl landets egna resurser som de externa, vilka tillhandahålls via biståndsorganisationer m.fl. Min grundsyn är att respekten för de bägge könen är okränkbar och en fråga om fundamentala mänskliga rättigheter. Som jag tagit upp i årets budgetproposition skall det svenska biståndet, förutom att uppmärksamma att kvinnor omfattas av respekten för mänskliga rättigheter, stödja kvinnans ställning genom att bl.a. skapa bättre förutsättningar för utbildning och hälsovård. Könsuppdelad statistik, som tidigare i utvecklingsarbetet inte varit så vanligt, visar på att situationen för kvinnorna i Asien inte förbättrats utan snarare försämrats. I dag gör vi från svensk sida mer målinriktade insater för att förändra denna situation. I DAC, driver vi, förutom en rad kvinnorelaterade frågor vad gäller ekonomi och utveckling, aktivt frågor kring könsuppdelad statistik. Sverige har också varit aktivt i FN:s arbete med att ta fram trender och statistik 1970--1990 över världens kvinnor. Det var den första världsomfattande rapporten av detta slag. För att kunna planera våra insatser är det en viktig uppgift -- förutom att göra direkta insatser -- att kartlägga faktiska förhållanden genom att arbeta fram en metodik härför och att utveckla uppföljningsmekanismer. Genom FN:s barnfond UNICEF driver vi frågan om särskilda insatser för flickor, framför allt när det gäller utbildning. Även i UNICEF vill vi trycka på vikten av att ha ett ''genusperspektiv'' när det gäller fondens alla program. Därför har vi de senaste två åren framhållit vikten av att UNICEF även har ett I programländerna Indien och Bangladesh bedrivs det svenska biståndet, i samarbete med enskilda organisationer och FN-organ, som ett direkt riktat stöd med målsättningen att stärka flickors och kvinnors möjlighet till utbildning, ekonomiskt oberoende etc. Insatserna har hitintills visat mycket positiva resultat och tjänar som modell för ytterligare utvidgning inom andra länder och regioner. Det här är dock inte ett ''lätt'' problem som kan lösas med enbart ökade ekonomiska resurser. Parallellt måste ''medvetandegörande'' insatser drivas. Vi måste således stärka kvinnan i hennes egen kapacitet för att hon i samhället skall få en starkare ställning. Dessa frågor skall därför integreras i alla våra utvecklingsinsatser, multilateralt som bilateralt. Här kommer vårt bidrag till FN:s kvinnofond UNIFEM väl till pass, då fondens främsta uppgift är att utveckla metoder för beaktande av kvinnans situation och integrering i utvecklingssamarbetet. Herr talman! Jag vill avsluta med att säga att jag kommer att fortsätta att aktivt arbeta för att diskriminering och övergrepp mot flickor och kvinnor undanröjs. Inför FN:s 50-årsjubileum, 1995, arbetar Sverige och några andra länder för att konventionen om barnets rättigheter skall bli den första universella MR-konventionen, dvs. att alla världens länder ansluter sig och därmed förbinder sig att följa och leva upp till den. Artikel II stadgar att alla barn, oavsett kön, skall tillförsäkras alla rättigheter som anges i konventionen.
Herr talman! Först får jag tacka biståndsministern för svaret på denna mycket känsliga och med hjälp av statistik direkt påtagliga och synliga könsdiskriminerande företeelse. Det är bra att statistiken börjar bli könsuppdelad så att det går att se och följa upp de ojämlika och direkta brotten mot mänskliga rättigheter. Den indiskfödde ekonomen Amartya Sen, verksam vid Harvard i USA, påpekade för ett par år sedan att minst 100 miljoner kvinnor saknas i världens befolkningsstatistik. En viktig orsak är att föräldrar använder fosterdiagnostik för att välja kön på sina barn. Flickfoster aborteras därför att de har ''fel'' kön, dvs. en prenatal könsdiskriminering. Det är fråga om könsdiskriminering redan i moderlivet. Kvinnor saknas också på grund av att de i många länder diskrimineras genom sämre tillgång till föda och läkarvård än män. Denna diskriminering förekommer i bl.a. Indien, I t.ex. Indien är spädbarnsdödligheten högre bland flickor, och flickor får sämre vård och behandling. Under normala omständigheter föds mellan 103 visar att könsbestämning av foster inte bara är en angelägenhet för över och medelklassen. Åtskilliga av kvinnorna hade låtit göra fostervattenprov och därefter, om det visade sig vara en flicka, gjort sena aborter i 18:e och 19:e veckan av graviditeten. Herr talman! Det här är ett stort problem. Jag har nu fått höra av statsrådets svar att det görs stora insatser. Men är biståndsministern beredd att göra ytterligare insatser inom utvecklingssamarbetets ram i det bilaterala arbetet, inte bara i Indien och Bangladesh, för att lyfta fram problemen som rör denna diskriminering?
Herr talman! Vi är nog alla beredda att göra vårt yttersta för att tränga tillbaka denna fasansfulla diskriminering -- som är ett faktum. Vi har dess värre hittills inte lyckats tränga tillbaka denna diskriminering, vilket jag sade i mitt svar. Detta är det dystra i sammanhanget, herr talman. Det här visar hur oerhört viktiga MR-frågorna är. De måste belysas, lyftas fram och strykas under i alla sammanhang. Herr talman! Jag vill ytterligare en gång nämna att man nog når längst om man lyfter fram kvinnans totala situation, dvs. att se till att kvinnans kapacitet, ställning och situation får en annan auktorisation än vad som ofta är fallet. Vi har kunnat se, som jag nämnde i mitt svar, att när kvinnan får ta hand om pengar, får möjlighet att ta lån, får stå för det administrativa och organisatoriska, inte är beroende eller behöver gå via mannen, då inträffar något slags känsla av respekt visavi kvinnan -- något som så småningom växer fram och gör sig gällande. Jag tror att vi måste arbeta mer metodiskt på denna väg än vad vi har gjort tidigare.
Herr talman! Jag håller med i allt det biståndsministern säger. Jag ser också attitydfrågan som ett stort problem. Men jag tror att om man skall lyckas i denna fråga måste man ha mannen med sig. Många gånger är han den som bromsar utvecklingen och hindrar möjligheten att lyfta fram kvinnan i de olika projekten som finns i olika biståndsländer. Är biståndsministern beredd att inom utvecklingssamarbetets ram ge stöd till en allmän utbildnings och upplysningskampanj för att ändra attityderna gentemot kvinnan/flickan? Hur skulle det kunna göras? Kanske en arbetsgrupp behöver tillsättas för att ta tag i frågan och arbeta fram en plan.
Herr talman! Jag är inte säker på att det behövs arbetsgrupper. Medvetandet finns ju i allra högsta grad hos oss. Vi är alltså inriktade på att verkligen försöka hantera dessa uråldriga föreställningar och traditioner. Jag kan i all korthet ge ett exempel. Indien är ett land som har nämnts här. Där har man sett till att kvinnor i lag om fyra har fått lära sig att hantera ett slags pumpar och att kunna reparera dem när de går sönder. Tidigare har de varit beroende av att männen så småningom har hjälpt till med reparationerna. Nu klarar kvinnorna av detta själva. Detta har naturligtvis gett många män ahaupplevelser. ''Va! Kvinnor klarar att reparera dessa pumpar!'' Det går att på det ena området efter det andra visa att när kvinnorna får sin chans får männen sitta vid sidan om och uppleva aha-känslor -- något som de borde ha fått för hundratals år sedan.
Herr talman! Jag håller med om det statsrådet har sagt. Det låter fint med de projekt som biståndsministern talar om. Men det här är ändå droppar i havet. Vi vet att det här är ett oerhört problem och att kvinnans situation är ifrågasatt och svår. Det behövs massiva insatser. Det behövs ordentliga planer för hur man skall arbeta med frågan. Det behövs en attitydförändring på både hög och låg nivå. Jag tänker på FN, EG och vårt land. Det här är en stor fråga där jag inte kan se något slut och som är viktig att lösa -- om man vill arbeta med frågan om mänskliga rättigheter.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig hur den svenska regeringen kommer att verka vid världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i Wien i juni för att vinna gehör för det 10 punktsprogram som Amnesty International har tillsänt stats och regeringschefer. 1990 att anordna en världskonferens om mänskliga rättigheter 1993 var de stora världspolitiska förändringarna i och med kommunismens fall i Östeuropa och det tidigare Sovjetunionen, och att därmed konfrontationen mellan Öst och Väst hade upphört och demokratins princip spred sig. Möjligheterna ansågs goda att gå in i ett nytt skede av implementering av de regler som utarbetats under de senaste 40 åren och att befästa MR normernas universalitet. I förberedelseprocessen inför konferensen har dock i stället för den förväntade nya samsynen på de mänskliga rättigheterna skiljaktigheter mellan ioch u-länder i synen på grundläggande principer kommit i dagen. Rapporten från det regionala möte i Bangkok som ägde rum den 29 mars till den 2 april, till vilken Bertil Måbrink hänvisar, reflekterar just detta, och jag delar helt den oro som Amnesty International uttrycker i sitt öppna brev. Helt kort skulle jag kunna besvara frågan så: Regeringen verkar redan i linje med vad som sägs i Vid det nyligen avslutade sista mötet med den förberedande kommittén inför världskonferensen förhandlade man om ett utkast till slutdokument för världskonferensen. Den svenska delegationen vid mötet verkade kraftigt för att inte endast rapporterna från de regionala mötena skulle utgöra underlag för förhandlingarna utan även andra bidrag som lämnats under förberedelseprocessen. Det gällde t.ex. ett av generalsekreteraren framlagt utkast till slutdokument och ett bidrag från Amnesty International. Ett annat viktigt bidrag var rapporten från ett möte i Lund arrangerat av de nordiska MR-instituten med deltagande från det nordiska NGO-samfundet, vilken insänts av de nordiska regeringarna som ett officiellt bidrag till världskonferensen. Denna rapport återspeglar så gott som samtliga av Amnestys 10 punkter. De flesta av de förslag som förs fram i det öppna brevet ligger dessutom helt i linje med de förslag som Sverige drivit i förhandlingarna eller förslag som lagts fram av andra länder och som getts svenskt stöd.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag tycker att förberedelserna internationellt inför konferensen om mänskliga rättigheter ser oroande ut, om man utgår från de regionala konferenser som har hållits i olika delar av världen. En del av dessa konferenser har dessutom representerats av en befolkningsmajoritet -- jag tänker på konferensen i Bangkok. Där uttalade man att frågan om mänskliga rättigheter är en intern angelägenhet. Statsrådet och jag är överens om -- det framgår också av svaret -- att detta inte skall få genomslag på konferensen i Wien om mänskliga rättigheter. En annan uppfattning som har gjort sig gällande på andra regionala konferenser är att frågan om mänskliga rättigheter är en regional fråga. Det hoppas jag inte heller får något gehör på Wienkonferensen. Själva grundtanken är ju att mänskliga rättigheter är universella. Jag tycker att de initiativ som Sverige med de övriga nordiska regeringarna har tagit är bra. Där har Amnesty International, såvitt jag förstod av svaret, fått gehör för de flesta av sina tio punkter på aktionsprogrammet. Men frågan är också om konferensen får som resultat att man flyttar fram positionerna när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna. Det var ju som sagt inte bara de nordiska länderna som agerade. Det är oerhört viktigt att det får genomslagskraft.
Herr talman! Jag skulle vilja erinra om att vi hade i Saltsjöbaden en MR-konferens, som jag är övertygad om att Bertil Måbrink är informerad om. Dit hade vi inviterat folk från olika delar av världen i deras egen kapacitet, alltså inte som representanter för de länder som de kom ifrån. Vi var väldigt nöjda. Den samfällda uppfattningen var att vi kom åtskilligt framåt. Under stillsamma, för att inte säga ödmjuka, former kunde vi resonera om problemen. På allt sätt kunde vi finna en lyhördhet hos alla närvarande representanter. Man hade för sig, och jag trodde det själv, att det skulle gå bra med förberedelserna för MR konferensen i Wien. Men sanningen är, precis som Bertil Måbrink säger, att vi nästan pendlat mellan hopp och förtvivlan. Det är ingen hemlighet för någon att vi under en period var rädda för att vi skulle behöva ställa in konferensen. Vi var rädda för att få uppleva att man bränner marken och ingenting uträttas. Nu tror jag att det skall gå någorlunda. Men fortsättningsvis skall man verkligen ha klart för sig att motsättningarna finns där. Vad konferensen till slut leder fram till vet förstås ingen, men jag vill försäkra att vi kommer att göra vårt yttersta. Vi tycker att det här är så allvarligt, vilket också framgick av svaret till Margareta Viklund. Vi har upprepat det gång efter annan, så där har vi inga delade meningar: Detta är frågor som vi inte får svika, utan här skall vi gå i spetsen. Vi skall vara en spjutspets i dessa frågor. Vi skall göra vårt yttersta för att Wienkonferensen i juni kommer att lyckas.
Herr talman! Jag är helt överens med statsrådet om det han säger. Det har lagts fram en rapport av FN om hur situationen ser ut när det gäller mänskliga rättigheter. Det är tyvärr så ruskigt att brotten mot mänskliga rättigheter har ökat runt om i världen enligt en undersökning för de första tre månaderna av 1993. Där finns en mängd brott uppradade. Visst är underutveckling, svält och fattigdom också en fråga som naturligtvis måste lösas och som har med mänskliga rättigheter att göra. Men diktaturregimer runt om i världen skall inte krypa bakom detta för att överskyla sina egna brott när det gäller tortyr, försvinnanden osv. Detta hoppas jag blir klart markerat på Wienkonferensen.

Herr talman! Eva Zetterberg har frågat mig om regeringen kommer att ta upp frågan om mapucheindianernas ställning i Chile under sina samtal med president Aylwin när denne inom kort besöker Sverige. Innan jag besvarar frågan vill jag först erinra om att jag i ett interpellationssvar den 21 januari i år redogjorde för hur regeringen avser att uppmärksamma FN:s urbefolkningsår. Självfallet delar jag Eva Zetterbergs uppfattning att urbefolkningsfrågorna bör uppmärksammas vid den kommande världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i Wien i juni i år. I fråga om Chiles urbefolkning -- som huvudsakligen utgörs av personer av mapucheursprung -- har Aylwinregeringen erkänt att denna under lång tid varit utsatt för olika slag av diskriminering. Som ett led i sin politik att undanröja dessa orättvisor i Chile har regeringen bl.a. tillsatt en särskild nationell urbefolkningskommission , där syftet är att ge bl.a. mapucheindianerna en möjlighet att påverka och delta i frågor som berör dem. Regeringen avser också att upprätta en särskild myndighet som skall tillvarata urbefolkningens intressen. Den chilenska regeringen har också för drygt ett och ett halvt år sedan lagt fram ett förslag i kongressen om en särskild ''indianlag''. Förslaget godkändes så sent som för en vecka sedan -- Om den av senaten något reviderade texten också godkänns av deputeradekammaren väntas den nya lagen -- som innebär ett erkännande av urbefolkningens kultur -- kunna publiceras och därmed träda i kraft inom en månad. Chiles urbefolkningsorganisationer har i princip slutit upp bakom regeringens reformplaner. En organisation -- Consejo de la Tierra -- har dock valt att i konfrontation med regeringen ta till olagliga markockupationer. I samband med en enligt myndigheterna olaglig ockupation i oktober 1992 arresterades 140 medlemmar av denna organisation. Samtliga 140 personer uppges för närvarande befinna sig på fri fot i avvaktan på rättegång i första instans. Eftersom det chilenska domstolsväsendet är oberoende från den politiska makten, är det inte möjligt att förutse vilka påföljder som kan förväntas. Enligt bedömningar som den svenska ambassaden i Santiago tagit del av är det dock mycket möjligt att åtminstone flertalet av de åtalade kommer att slippa straffpåföljd och att endast ett fåtal av ockupanterna skulle riskera att dömas till mycket korta fängelsestraff. Den chilenska regeringen har i konkret handling visat att den erkänner att ursprungsbefolkningarnas problem är viktiga och kräver särskild uppmärksamhet. Hittills vidtagna åtgärder vittnar dessutom om att regeringen avser att behandla dessa problem på ett grundligt, seriöst och långsiktigt sätt. Som svar på Eva Zetterbergs fråga om regeringen kommer att ta upp frågan om mapucheindianernas ställning i Chile i sina samtal med president Aylwin kan därför sägas att regeringen i princip inte hyser anledning att ifrågasätta den chilenska regeringens ambition att åstadkomma en förbättring av mapucheindianernas ställning i Chile. Emellertid utgår jag från att även frågan om urbefolkningens situation kommer att beröras i anslutning till en mer allmän diskussion om den i och för sig positiva utvecklingen beträffande de mänskliga rättigheterna i Chile efter återgången till demokrati
Herr talman! Mapuche betyder jordens folk. Jorden är det centrala för mapucheindianerna i Chile. Deras organisation, Consejo de la Tierra, som biståndsministern och ministern för mänskliga rättigheter nämner i svaret, har kämpat för att mapucheindianerna skall återfå sin jord. Jag vill tacka statsrådet Alf Svensson för svaret på min fråga. Men även om jag fått betydligt mer positiva besked än vad som förut har lämnats på detta område finns det anledning till oro. Mapucheindianernas ledare Aucán Huilca-mán som besökte Sverige i början av året hade ett hot om fängelsestraff på 5--8 år som väntade honom. Det är positivt att de åtalade nu befinner sig på fri fot. Det är också positivt att senaten nu är i gång med att stifta indianlagen. Men vi har ännu inte sett att det blir följden. Vi vet att det finns andra hot, som exempelvis dammbygget vid Bio-Biofloden vilket skulle hota att lägga sju indianbyar under vatten och därigenom ödelägga dessa om det skulle sättas igång med full kraft. Det finns enligt mitt förmenande all anledning att vid president Aylwins besök i Sverige ta upp frågan om urbefolkningens situation i Chile, just därför att Sverige med kraft i många andra sammanhang hävdar just urbefolkningars rätt till sin jord och rätten att leva. Jag vill också nämna att jag hade ytterligare en fråga, som har kommit bort i hanteringen, vilken handlade om de politiska fångarna i Chile. Eftersom ministern just nämner de mänskliga rättigheterna vill jag säga att detta problem inte är löst i Chile. Jag undrar därför om Alf Svensson vid president Aylwins besök i nästa vecka också kommer att ta upp frågan om de politiska fångarnas situation.
Herr talman! En av de första åtgärderna för den nya regeringen var att utse en nationell kommission med uppgift att verka för sanning och nationell försoning. När kommissionen i mars 1991 presenterade sina slutsatser, konstaterades enligt en Amnestyrapport att ett stort antal namngivna mapucheindianer -- jag tror att det var ca 2 000 -- Vidare finns den andra gruppen, politiska fångarna, som Eva Zetterberg tog upp. Jag kan säga att redan under ett besök som jag gjorde i Chile -- jag kommer inte riktigt ihåg när det var, men det kanske var för något år sedan -- tog jag upp frågan med ministrarna där. Det har varit och är fortfarande så att de reaktionära krafterna och den tidigare regimen har försvårat mycket för Aylwinregimen att ta itu med dessa problem. Man har en lagstiftning som, så att säga, har sett till att de finns kvar. Detta är jag övertygad om att Eva Zetterberg är förtrogen med. Dessutom är det naturligtvis så, att det även bland politiska fångar finns anledning att göra ordentliga undersökningar, därför att det är klart att det även bland politiska fångar finns kriminalitet som man inte bara i ett huj kan bortse från. Men jag vet ändå att regimen Aylwin är inriktad på att så att säga städa undan detta, eftersom man inte vill visa upp inför världssamfundet att man har några fläckar kvar. Man är därför mån om att reda ut dessa förhållanden så snabbt som möjligt. Lång tid har det tagit, men inriktningen är ändå klar.
Herr talman! Alf Svensson och jag kan vara överens om att inriktningen på den demokratiskt valda regeringen i Chile är riktig och att man strävar efter att åstadkomma en verklig demokrati. Men jag menar att frågan om ursprungsbefolkningen måste tas upp när deras statsmän träffar andra regeringar, och i det här fallet den svenska regeringen. Jag menar också att frågan om politiska fångar inte är ett avslutat kapitel i Chile. Alf Svensson och jag diskuterade den frågan för ungefär ett år sedan här i kammaren. Det har lyckligtvis gått framåt. Det finns i dag ungefär 25--27 politiska fångar kvar, men de finns dock kvar. Jag vill nämna en, Belinda Zubi-Cueta Carmona. Det är en kvinna som sedan 1986 sitter i fängelse och som skulle ha fått dom och eventuell benådning i höstas, men som fortfarande inte har fått det. Det finns fler exempel på fångar som inte har dömts. Jag vill upprepa frågan: Kommer ministern att försöka ta upp de här frågorna vid president Aylwins besök nästa vecka? Det är oerhört väsentligt att man tar upp frågan om de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag tycker att vi måste ändå något mer än vad Eva Zetterberg gör fästa oss vid de ansträngningar som Aylwinregimen har gjort och gör. Man har ju stått maktlös inför den straffrihet som ju är en följd av att man inte lyckades upphäva Regeringen har också förgäves försökt att vinna majoritet i senaten för en mer omfattande reformering av domstolsväsendet och en begränsning av de militära domstolarnas mandat. Vi vet att president Aylwin på område efter område har fått kämpa emot det som redan var etablerat och som den tidigare regimen såg till att man kunde få att fortleva. Men dialogen finns där och den kommer fortsättningsvis att finnas. Chilenarna är mycket väl underkunniga om vad vi tycker i dessa frågor. Det finns naturligtvis ingen som helst anledning att tro att vi kommer att tystna.
Herr talman! När Alf Svensson och jag diskuterade den här frågan förra året sade Alf Svensson: Våld och tortyr skall naturligtvis aldrig accepteras. Var det än förekommer skall det självfallet fördömas, och det med kraft. Även om vi känner till de svårigheter som den demokratiskt valda regimen har i Chile -- vi vet att man har att kämpa mot reaktionära militärer som motarbetar demokratiseringsprocessen -- är det ändå vår plikt att ta upp dessa frågor. Jag vill skicka med statsrådet de här namnen och jag vill påminna om att det finns Amnestyrapporter som visar förekomsten av tortyr och övergrepp, både mot politiska fångar i allmänhet och mot de mapucheindianer som har stått inför rätta, vilka enligt mitt förmenande är orätt anklagade.
Herr talman! Jag vill gärna ha sagt att jag i dag står lika starkt bakom det uttalande som citerades som jag gjorde då. Jag vill också till protokollet få med att det såvitt jag förstår finns en utomordenlig dialog mellan mapucheindianerna och regimen. De uppgifter som jag har är att det är en överväldigande majoritet av mapucheindianernas organisationer som stöder regeringens politik. Därför tycker jag att det finns anledning att också understryka det positiva i detta och inte helt och hållet koncentrera sig på de avarter, bekymmer och elände som fortfarande hänger kvar.
Herr talman! Vad gäller mapucheindianerna tycker jag inte att statsrådet skall måla upp en motsättning. Vad alla mapucheindianer strävar efter är att få tillbaka rätten till sin jord. Det är ett krav som vi i Vänsterpartiet i vårt eget land och i en rad andra länder världen över stöder för urbefolkningen. Den organisation som vi diskuterar, Consejo de la Tierra, strävar just efter rätten till jord, därför att det är den som möjliggör att de kan leva och försörja sig i sitt eget land. Jag menar att vi också måste stå bakom kravet på den rätten och att vi skall hjälpa dem att få tillbaka sin jord, så att de kan fungera i sitt eget samhälle. Därför upprepar jag min förhoppning att statsrådet tar med sig dessa frågor. Även vänner emellan bör man kunna ta upp problem och peka på de brister som vi anser finns i den politiska demokratin och tala om hur man skall sträva efter en demokrati.
Herr talman! Jag håller till fullo med om detta. Även om man är vänner skall man våga tala om den här typen av frågor, och det vågar vi. Jag nämnde tidigare för Eva Zetterberg att jag vid mitt korta besök i Chile tog upp de här frågorna. Jag vill också omtala att förslaget till indianlag, som vi nu hoppas skall nå ända fram till beslut också i deputerarkammaren, har enligt de uppgifter vi har fått diskuterats vid mer än 2 000 öppna möten som har hållits med urbefolkningsgrupper medan lagförslaget har utarbetats. Detta tycker jag ändå tyder på att inriktningen minst sagt är den rätta.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om regeringen avser att begära att en miljökonsekvensbeskrivning avseende det s.k. Matabeleland Zambezi Water Projekt i Zimbabwe genomförs innan, som Marianne Jönsson säger, ''det svenska engagemanget i projektet blivit definitivt''. Svaret på Marianne Jönssons fråga är enkelt. Det svenska engagemanget i det berörda projektet har hittills avsett just finansiering av miljökonsekvensbeskrivningar. SIDA har finansierat fyra omfattande delstudier till en kostnad av närmare en miljon kronor för att skapa en tydlig bild av miljökonsekvenserna av en permanent lösning på staden Bulawajos vattenförsörjning. Dessa studier är framtagna i samverkan med den ledande zimbabwiska miljöforskningsorganisationen ZERO och kommer att presenteras under de närmaste månaderna. Biståndsorganet BITS arbetar för närvarande med framtagandet av en uppdragsbeskrivning för en förutsättningslös förstudie, som skall svara på frågan vilken av ett mindre antal tänkbara lösningar på Bulawayos vattenförsörjning som är den mest fördelaktiga ur ett helhetsperspektiv. I det sammanhanget är miljökonsekvensanalyser självfallet en ytterst viktig aspekt att väga in. Den svenska biståndspolitiken lägger största vikt vid miljöaspekterna i alla sammanhang, inte minst i ett så pass omfattande arbete som det i frågan omtalade projektet i Zimbabwe.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
För många u-länder är vattenfrågan en fråga om överlevnad. SAREC:s styrelse, som jag tillhör, har i ett program för uppföljning av UNCSTED beslutat att just forskning om vatten skall ha högsta prioritet. SIDA har ju engagerat sig mycket i olika vattenprojekt. I SIDA:s utmärkta broschyr ''Sveriges starka SIDA'', som jag har tagit del av och läst med behållning, betonas just hur viktig omsorgen om miljön är och strävan att nå kvinnor och barn. Det hörde vi nyss när statsrådet i frågedebatten med Margareta Indien. Just omsorgen om miljön och strävan att nå kvinnor och barn skall finnas med i alla program som man arbetar med i sitt vattenbistånd. I broschyren kunde jag också läsa att tekniskt avancerade projekt inte alltid är bra projekt och att avancerad teknik snarare kan vara till skada än till nytta. Det var just det som gjorde att jag ställde min fråga till ministern. Detta projekt, Matabeleland Zambezi Water Projekt, är ett stort och tekniskt avancerat projekt. Det kommer att gynna industri och stadsbefolkning. SIDA har tidigare varit engagerat i stora vattenprojekt. Jag kan såsom ett exempel nämna det stora vattendammprojektet i Indien. Erfarenheterna därifrån har lärt oss att det är så viktigt att konsekvenserna för miljön utreds innan projektet drivs vidare. Därför är min fråga till ministern: Är SIDA:s engagemang härmed avslutat?
Herr talman! Det vill jag inte påstå. Det finns ett fortsatt svenskt intresse för detta projekt. Men hur det kommer att lösas tekniskt är fortfarande en öppen fråga. Ett svenskt intresse finns både från SIDA och från näringslivet. Det är bra att Marianne Jönsson har ställt denna fråga. Det är också roligt att höra att Marianne Jönsson är nöjd med svaret. Så är inte fallet alla gånger i kammaren. Denna fråga har såvitt jag förstår varit på tapeten under många år och diskuterats länge. Bulawajo, som är en miljonstad, lider väldigt svårt av att inte ha dricksvatten. Det är ett utomordentligt stort problem. Det är precis som Marianne Jönsson säger: Vad gör man när man inte har dricksvatten? Nu har man satt i gång med miljökonsekvensanalyserna. Man har dessutom hört med grannländerna både uppströms och nedströms Zambezifloden. Ingen har något att invända. Likväl tar man det lugnt för att hitta den bästa tekniska lösningen. Det tycker jag är mycket positivt. Ingrepp blir det givetvis, även om det enbart handlar om dricksvatten och inte några andra vattenströmmar.
Herr talman! Jag har följt detta projekt och funnit det mycket intressant. Samtidigt har jag jämfört med diskussionerna i Rio. Där sade man att sådana här projekt är svåra att förena med den hållbara utveckling som man anser vara en förutsättning för de afrikanska folkens överlevnad. Här kommer industrin och stadsbefolkningen att gynnas. Även om stadsbefolkningen behöver vatten, stämmer det inte riktigt med de mål som vi har för vårt bistånd, nämligen att man skall tänka på den fattiga landsbygdsbefolkningen och, som det står i SIDA:s broschyr, kvinnor och barn. Det skall vara en strävan med samtidig omtanke om miljön. Jag tycker att detta projekt är i stil med de tankegångar som framfördes i Rio och som sedan har blivit dokumenterade i UNCSTED. Jag kommer att följa detta projekt med intresse för att se vad det blir av det.

Herr talman! Inga-Britt Johansson har frågat jämställdhetsminister Westerberg om vilka åtgärder han är beredd att vidta för att kvinnorna inte skall drabbas onödigt hårt vid strukturförändringar inom statlig verksamhet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Inga-Britt Johansson påstår att kvinnorna är de stora förlorarna när staten lägger ned verksamheter och att detta framgår av tillgänglig forskning. Inga Britt Johansson anser att regeringen bör informera sig om dessa förhållanden och se till att utredningarna som föregår strukturbesluten också skall ha till uppgift att granska förändringar av kompetensprofiler så att utvecklingsinsatser från jämställdhetssynpunkt kan komma i gång i ett tidigt skede. Jag tycker liksom Inga-Britt Johansson att frågan om kompetensutveckling av kvinnor i statlig tjänst är viktig och att det är särskilt angeläget att bevaka denna fråga i samband med omstrukturering av statlig verksamhet. Men jag är inte så säker på att Inga-Britt Johansson har rätt när hon säger att kvinnorna är de stora förlorarna vid strukturrationaliseringar inom staten. Jag undrar vilken forskning hon stöder sig på. Enligt vad jag har fått reda på från Trygghetsstiftelsen och från forskare som har studerat vad som har hänt vid nedläggningen av Skolöverstyrelsen kan man inte finna att kvinnorna är de stora förlorarna. Däremot har det visat sig att åldern har haft betydelse när det gäller möjligheten att få nytt arbete. Äldre personer, såväl kvinnor som män, har haft betydligt svårare att få en ny anställning efter en uppsägning. Inga-Britt Johansson menar att kvinnorna drabbas hårt framför allt genom att de traditionella sekreteraruppgifterna försvinner. Det är riktigt att assistentfunktionen vid statliga myndigheter har förändrats mycket på senare år. Men den utvecklingen beror på andra faktorer och har inget direkt samband med nedläggningar av statlig verksamhet. Jag vet att många myndigheter bedriver utvecklingsarbete för att bättre ta till vara kompetens hos assistentpersonalen, vare sig de råkar vara kvinnor eller män. Statens förnyelsefonder har både givit stöd till enskilda myndigheter som bedrivit sådant utvecklingsarbete och själva medverkat i stort upplagda projekt som involverat många myndigheter, t.ex. Jämförprojektet och projektet Personalutveckling för kvinnlig kontorspersonal i statliga myndigheter och affärsdrivande verk . Framför allt det senare projektet har visat att man, om förändringsarbetet skall bli effektivt, måste inrikta sig på hela personalen och arbetsorganisationen och inte bara på assistenterna. Parterna på den statliga sektorn har också avsatt ca 100 miljoner kronor för att i ett partsgemensamt projekt utveckla metoder och system för att jämföra arbete av lika värde . Flera av de delprojekt som har genomförts ute på myndigheterna med hjälp av dessa pengar har haft just kompetensutveckling av den kvinnliga personalen som mål. I detta sammanhang vill jag erinra om att det statliga trygghetsavtalet hittills har givit bättre förutsättningar för såväl män som kvinnor att få nytt arbete än som gäller inom den övriga arbetsmarknaden. Bl.a. är uppsägningstiden enligt Trygghetsstiftelsen, vars verksamhet baseras på avtalet, arbetar med att ge stöd till statligt anställda som blivit uppsagda eller riskerar att förlora arbetet. Målet är att dessa personer så snart som möjligt skall få nya arbeten. Det stöd som Trygghetsstiftelsen ger består ofta av kompetensutveckling av olika slag. Detta gäller naturligtvis för både kvinnor och män. Trygghetsstiftelsen följer utvecklingen mycket noga och gör kontinuerligt bedömningar och prognoser av förändringar inom den statliga sektorn för att kunna möta behoven på ett så tidigt stadium som möjligt. Även Statens arbetsgivarverk bevakar kvinnornas arbetssituation och medverkar i olika projekt för att öka jämställdheten och bl.a. stärka assistenternas möjligheter till kompetensutveckling. Saneringen av den offentliga sektorns finanser är nödvändig. Den medför med nödvändighet strukturrationaliseringar också inom den statliga sektorn. Det är oundvikligt att såväl kvinnor som män påverkas i denna process. Just därför måste de statliga arbetsgivarna göra allt vad de kan för att skapa förutsättningar för att de uppsagda skall kunna få ett annat arbete. Det är också angeläget att alla former av diskriminering av kvinnor jämfört med män i detta sammanhang uppmärksammas och bekämpas. Av vad jag nyss har sagt framgår att mycket redan görs inom statsförvaltningen i den fråga som Inga Britt Johansson aktualiserat. Det är viktigt att detta arbete fortsätter och intensifieras. Jag anser att de insatser Trygghetsstiftelsen, Statens förnyelsefonder och Statens arbetsgivarverk gör i anslutning till utredningar och beslut om strukturförändringar ligger i linje med vad Inga Britt Johansson efterfrågar. Jag kommer också fortsättningsvis att ha kontakt med dessa organ och noga följa utvecklingen.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
Litet tillspetsat kan man säga att kompetenskraven för de statsanställda har förändrats över en natt. Konsekvenserna har blivit att specialistkompetens inte längre efterfrågas och att den nya kompetens som efterfrågas i stället inte finns hos de anställda. Anne Wibble frågar vilken forskning jag stöder mig på. Jag kan inte namnge några forskare. Jag har fått uppgifterna från Statstjänstemannaförbundet. Man säger där att man slog larm redan under den förra regeringens tid om att just medelålders kvinnor på lägre tjänster drabbades hårt och att Trygghetsstiftelsen inte hade någon möjlighet att stödja dem i den utsträckning som skulle behövas. Det här har accentuerats ytterligare. När regeringens kompletteringsproposition skrevs var Trygghetsstiftelsen. Ytterligare 24 000 personer kommer att bli övertaliga under de närmaste åren. Det krävs jätteinsatser för att de svagaste grupperna skall ha någon som helst möjlighet att klara sig i den här situationen. Just de medelålders kvinnorna som har jobbat på assistenttjänster eller på de mycket smala specialisttjänsterna som bara finns inom den enskilda myndigheten, har mycket svårt att klara sig i framtiden.
Herr talman! Det kan vara så att just av det skälet att Inga-Britt Johansson tog upp den här aspekten på ett tidigare stadium har man faktiskt ganska noga undersökt hur det förhåller sig i sak. Man har kontrollerat vad som har hänt med kvinnor och män i olika avseenden, t.ex. vid förändringen av Skolöverstyrelsen. Det resultat som jag har fått fram visar på att det inte i första hand är könet som är avgörande utan att åldern är en viktig faktor för om man har lätt, svårt eller mycket svårt att få ett nytt arbete. Det tycker jag i och för sig är uppmuntrande. Det visar ändock att även om det finns många problem kvar som det är angeläget att åtgärda ur jämställdhetssynpunkt, behöver det inte vara så illa ställt som man får intryck av när man läser Inga-Britt Johanssons fråga. Jag tycker att det är oerhört angeläget att man försöker motverka diskriminering i den mån det förekommer och att man försöker att utveckla arbetsinnehållet i många tjänster såväl inom statlig som inom annan verksamhet. Det är en mycket stor fördel. Den förändring av assistentjobbet som Inga-Britt Johansson tar upp, tror jag faktiskt kan utnyttjas till någonting positivt både för kvinnor och män, även om det i första hand kommer att beröra kvinnor som av tradition har haft den typen av arbetsuppgifter. Detta är en mycket viktig effekt av många av de jämställdhets och kompetensutvecklingsprojekt som pågår för närvarande med statligt stöd och med hjälp av insatser från partssammansatta organ. Som framgick av mitt ursprungliga svar är det min avsikt att se till att alla dessa typer av insatser fullföljs och intensifieras och att man mycket noga följer vad som händer så att otrevligheter inte inträffar.
Herr talman! Jag är rädd för att man ute på de olika myndigheterna inte är lika positiv till det här jobbet som finansministern ger uttryck för. Jag talade med en chef för en myndighet för två veckor sedan. Han -- det var naturligtvis en manlig chef -- beklagade sig över att han med utgångspunkt ifrån vad vissa styrelseledamöter hade uttalat skulle vara tvungen att utbilda assistenter till handläggare. Han ansåg att det var väldigt många som inte passade för det. Dessutom var han tvungen att utbilda handläggare till kvalificerade handläggare, och det var också förknippat med mycket stora svårigheter. I just dessa grupper som det var så stora svårigheter med, ingick gruppen medelålders kvinnor som har jobbat i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv inom myndigheten. Jag är rädd för att man tar den enklaste vägen och gör sig av med folk och i stället skaffar nya unga friska krafter när utvecklingen vänder.
Herr talman! Låt mig ändå upprepa att många av de projekt som pågår har visat att om man skall förändra arbetsinnehållet så att man får bra och intressanta jobb och jobb som både kvinnor och män kan ha, måste man inrikta sig på hela personalen och arbetsorganisationen. Man kan inte bara inrikta sig på en viss isolerad arbetsuppgift, som i det här fallet utförs av assistenterna. Det är faktiskt ganska viktigt att man försöker se hela arbetsverksamheten på en arbetsplats i ett sammanhang och som ett arbetslag snarare än att peka ut vissa arbetsuppgifter. Låt mig också peka på den mycket omfattande insats för kompetensutveckling över ett brett fält som regeringen nu senast har föreslagit i kompletteringspropositionen. Detta innebär en hjälp för både kvinnor och män att i samband med t.ex. omstruktureringar och rationaliseringar kunna få en utökad kompetens för att lättare kunna få ett nytt arbetstillfälle.
Herr talman! I dagens läge har vi hög arbetslöshet. När folk sägs upp från privata företag sparar företaget pengar. Det kan man se direkt. När folk sägs upp från en statlig tjänst blir det bara fråga om en annan kassa. Pengar betalas ut via arbetslöshetsersättningen i stället. Kunde det då inte vara idé att använda den enormt höga arbetslösheten till att göra de extra insatserna på förnyelse och kompetensutveckling, så att vi får den goda statliga verksamheten som varje modernt land behöver? Om samhällsapparaten urholkas så att den inte fungerar längre kommer det att drabba oss på alla möjliga sätt. Kan det inte vara en idé att använda sig av den här mycket speciella situationen för att göra en extra insats bland dem som har anställning?
Herr talman! Jag tror att det vore mycket riskabelt och ganska oklokt att av hänsyn till det aktuella arbetsmarknadsläget avstå från att fullfölja det förnyelsearbete som nu sker på väldigt många arbetsplatser inom staten, i kommuner och landsting samt i privata företag. Den förnyelseprocess som pågår är ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att man i stället gör många och omfattande insatser så att inte enskilda människor i onödan drabbas av förändringarnas effekter. Jag vill återigen påminna om att det i de förslag som nu är föremål för riksdagens behandling finns betydande medel avsatta avsatta för just kompetensutveckling, utbildningsinsatser och fortbildningsinsatser utöver det som tidigare har anvisats. Därtill finns inom det statliga området, vilket jag nämnde i mitt inledande svar, ytterligare insatser och regelsystem till hjälp för de anställda. Det finns förvisso stora problem. Men det finns också positiva inslag.
Herr talman! Min avsikt har inte för ett ögonblick varit att man skall upphöra med strukturförändringar och de nödvändiga rationaliseringar som behöver genomföras.

Herr talman! Jag vill för säkerhets skull ha sagt att jag inte delar Inga-Britt Johanssons uppfattning att rationaliseringar inom staten i dagsläget enbart handlar om att flytta pengar från en portmonnä till en annan. Jag ser dem som betydligt viktigare i en långsiktig förnyelseprocess för att befrämja och öka arbetstillfredsställelsen och arbetets innehåll vid de arbetsplatser som kommer att finnas.

Herr talman! Tage Påhlsson har frågat mig om de åsikter som framförts i en debattartikel av departementsrådet vid finansdepartementet Gunnar Wetterberg är förenliga med regeringens och min syn på regionalpolitiken. Nyheters debattsida den 28 april, har väckt viss uppmärksamhet och satt igång en livlig debatt om svensk regionalpolitik. Innan jag går in på Tage Påhlssons fråga vill jag därför passa på att rätta till ett missförstånd angående själva artikeln. Den rubrik som Dagens Nyheters debattredaktör satte på artikeln, ''Slopa Norrlandsstödet! '', hade ingen täckning i artikeln, vilket dess författare fick klargöra i replik på DN-debatt den 29 april. Tage Påhlssons påstående att skribenten föreslagit att detta stöd skall slopas är alltså felaktigt. Tage Påhlsson antyder att denna artikel är en beställning från mig eller från något annat håll. Så är inte fallet. Sakkunniga och experter i finansdepartementet skriver regelbundet artiklar i dagspress, vetenskapliga tidskrifter och debattböcker i eget namn. Självfallet står det dem fritt att uttrycka sina åsikter och att bidra med sin kunskap och expertis i samhällsdebatten. Inte sällan ombeds de att delta i paneldebatter eller att tala över skilda ämnen i publika sammanhang. Jag anser att detta berikar det offentliga samtalet. I det aktuella fallet är det en tjänsteman som publicerat en rad debattskrifter och artiklar under årens lopp. Jag håller inte med om alla åsikter han för fram, men jag försvarar hans rätt att göra det. Det bör inte vara något problem för någon intresserad läsare eller lyssnare att hålla isär vad som är regeringens politik och vad som är debattinlägg. Regeringens politik presenteras i regeringsförklaringen och i propositioner till riksdagen. Så till frågan om själva regionalpolitiken. Självfallet står jag bakom den regionalpolitik som regeringen presenterat, bl.a. i regeringsförklaringarna 1991 och 1992 samt i prop. En aspekt av regionalpolitiken som jag anser kräver ytterligare belysning är det europeiska perspektivet. I det avseendet hoppas jag att vi kan föra en saklig debatt om regionalpolitikens utformning i ett internationellt perspektiv.
Herr talman! Det är trevligt att få träffa finansministern så här första gången. Jag ber att få tacka för det uttömmande svaret. Det var mycket bra i sig, men det innehåller ett litet men väsentligt fel. Min fråga gällde om dessa åsikter var förenliga med regeringens eller finansministerns syn på den framtida regionalpolitiska inriktningen, alltså inte dagens regionalpolitik. Det är det som är det väsentliga. Jag ifrågasätter inte tjänstemännens rättighet att efter eget skön skriva debattartiklar och annat. Men det är inte fråga om vilken tjänsteman som helst. Gunnar Wetterberg har en hög ställning på departementet. Man kan ifrågasätta om detta är resonemang som förs inom Finansdepartementet. Anledningen till att jag ställde frågan var att denna artikel verkligen har varit en debattartikel i ordets rätta bemärkelse. Man kan säga att den har ställt hela Sverige på huvudet. Jag har ett speciellt intresse för regionalpolitiken, inte minst därför att jag kommer från ett område som är beroende av ordentliga regler av detta slag. Jag vill fråga finansministern om den sista delen av svaret. Det ger mig litet funderingar.

Herr talman! Det är mycket bra att Tage Påhlsson nu erkänner att det gjordes en felaktig beskrivning av artikelns innehåll. Det är bra att få detta på pränt. Jag tror att debatten tjänar på att man håller sig till det som står i texterna och argumenterar på ett sakligt sätt när man deltar i debatten. På den sista av Tage Påhlssons frågor vill jag svara att jag tycker att det är alldeles självklart att vi måste diskutera regionalpolitik i ett internationellt perspektiv, eftersom det är en mycket viktig fråga i våra EG-förhandlingar. Det är en av de frågor där Sverige har mycket bestämda och precisa krav och önskemål i EG-förhandlingarna. Regionalpolitiken behöver utvecklas framöver så att vi kan tillgodose våra önskemål om att ha en bra ekonomisk utveckling i alla delar av landet. Man diskuterar inom EG mycket om regioners utveckling. Det är enligt min mening alldeles självklart att vi måste se även den svenska regionalpolitiken och den svenska utvecklingen i det perspektiv som blir naturligt när vi förhoppningsvis blir medlemmar i den europeiska gemenskapen. Jag hoppas verkligen att Tage Påhlsson och många andra vill delta i en konstruktiv och saklig debatt om regionalpolitikens utformning i ett internationellt perspektiv. Annars tror jag att vi skulle tappa mycket av det vi kan uppnå i fråga om utveckling i hela Sverige.
Herr talman! Som svar på kritiken mot att jag inte var saklig i min fråga vill jag påpeka att jag skrev frågan den 29 april, dvs. dagen efter det att den artikel var införd som hade rubriken ''Slopa Norrlandsstödet!''. Det var en slående rubrik. Jag hade vid detta tillfälle inte läst den dementi som tydligen var införd samma dag. Sedan har frågan fått ligga till sig några veckor. Det kan på sitt sätt ha varit bra. Gunnar Wetterberg skriver dock i sin artikel att åtminstone en del av morgondagens regionalpolitik måste ha helt andra mål och kanske också andra mottagare. Han har sedan gått ut med en ny artikel i DN-debatt, jag tror att det var i går, där han verkligen gör avbön från sina tidigare åsikter, och det ordentligt. Men han har egentligen inte gjort någon ordentlig avbön när det gäller detta att han vill fördela de regionalpolitiska medlen på andra mottagare än i dag. Det är därför jag vill fråga finansministern om det finns idéer om att kanske fördela de regionalpolitiska medlen på annat sätt.
Herr talman! Jag tycker att det är ganska viktigt att man, innan man gör något så allvarligt som att ställa en fråga i riksdagen, läser artikeln och inte bara rubriken. Jag utgår ifrån att Tage Påhlsson, precis som vilken annan läsare som helst, i sådana fall skulle ha funnit att rubriken var helt missvisande. Det framgick ju också i tidningen dagen därpå. Om Tage Påhlsson är intresserad av att föra en diskussion i sakfrågan, om regionalpolitikens framtida inriktning, är det kanske naturligare att föra den med det statsråd ansvarar för detta sakområde. Ur Finansdepartementets perspektiv tycker jag att det är angeläget att vi för en sådan ekonomisk politik, inkl. regionalpolitik, att vi kan få en bra ekonomisk utveckling i hela landet. Vi har ju tyvärr inte ett alltför stort överflöd av positiv tillväxt för närvarande. Det är mycket angeläget att diskussionen om hur vi skall utveckla näringsliv och arbetstillfällen i Sverige förs i det som är verkligheten, nämligen ett internationellt perspektiv.
Herr talman! Jag har faktiskt läst artikeln, och jag är inte den enda som har tolkat artikeln så att rubriken inte är så missvisande. Även rubriksättaren har tydligen gjort det, och det är inte vem som helst. Kvar står det faktum att Wetterberg skriver att dagens regionalpolitik måste ses över och att framtidens regionalpolitik måste ha andra mål. Jag är orolig för att man har olika uppfattning inom olika departement i regeringen om den framtida regionalpolitiken. Det är en självklarhet att finansministerns ställer upp på dagens regionalpolitiska mål. Det är ingenting att resonera om. Frågan är vad man anser om framtiden. Det är därför jag ställer den här frågan. Jag är fortfarande litet fundersam över om det här internationella perspektivet skall innebära att vi skall ta mer hänsyn till avståndsproblematiken så till vida att de delar av Sverige som inte ligger nära kontinenten och nära EG kan bli missgynnade.
Herr talman! Jag kan försäkra Tage Påhlsson om att det kommer att finnas rikliga tillfällen att debattera den framtida inriktningen av regionalpolitiken i riksdagen, precis som sig bör, när regeringen har lagt fram förslag på detta område eller när frågan aktualiseras på något annat sätt. Men det finns ju en viss arbetsfördelning i regeringen. Om man vill veta något om den framtida inriktningen av regionalpolitiken är det naturligt att frågan ställs till den minister som har detta som sitt ansvarsområde. Mitt ansvarsområde handlar om ekonomisk politik i hela landet. Jag är alltså mycket angelägen om att föra en sådan ekonomisk politik, med hänsyn till de internationella förutsättningar och villkor som finns i dag och i morgon, att vi kan få en positiv utveckling i hela landet. Kort sagt att vi kan få flera jobb i Sverige.
Herr talman! Jag är klart medveten om vad den regionalpolitiskt ansvarige ministern anser. Det är därför jag ställer frågan till finansministern. Även om det är fritt fram för tjänstemän att framträda på olika sätt tycker jag att detta var så pass allvarligt att det skulle vara konstigt om inte Wetterbergs högsta chef, dvs. finansministern, skulle veta något om det. Däremot har jag inte trott att det var en beställning från finansministern. Det är en missuppfattning. I min fråga säger jag så här: Är det ett mått på departementets och departementschefens åsikter eller är det möjligen en beställning från annat håll? Jag är inte ensam om att spekulera över om det kan vara en annan typ av beställning. Vi vet alla att Gunnar Wetterberg är en debattglad man. Detta kan vara ett bra sätt för andra intressen att använda honom som murbräcka i ett sådant resonemang. Jag utgår då från att finansministern ställer upp på den nuvarande regionalpolitiken och inte har några planer på en ändring i framtiden.
Herr talman! Låt mig försäkra att varken jag eller några andra ministrar på andra departement använder våra tjänstemän som någon sorts murbräcka för att föra fram åsikter som vi själva inte vill stå för, som Tage Påhlsson tydligen insinuerar. Det är oerhört centralt att tjänstemän, även om de råkar ha ganska höga tjänster, får delta och faktiskt uppmuntras att delta i den offentliga debatten. Därmed har vi ett klimat som befrämjar öppenhet och sakligt utbyte av åsikter. Jag blir ganska upprörd när jag hör hur Tage Påhlsson insinuerar att tjänstemän skulle användas eller låta sig användas på det viset. Så sker icke i regeringen.
Jag medger ytterligare ett inlägg från vardera sidan.
Herr talman! Jag vill bara klarlägga att jag inte har talat om någon murbräcka från statsrådshåll. Jag menade att detta skulle komma från ett helt annat håll, utanför regeringen. Jag är inte ensam om att ha de funderingarna. Det är detta jag menar i min skrivelse. Jag förutsätter att finansministern skulle ha gått ut på eget bevåg om det hade varit aktuellt. Det har jag inte ifrågasatt. Jag vill klarlägga att det inte är några sådana insinuationer från min sida. Nu vet jag att det inte är så, utan att detta är Wetterbergs egna åsikter.

Herr talman! Johan Lönnroth har frågat mig vilka åtgärder regeringen förespråkar för att öka kapitaltillförseln till u-länderna. Frågeställaren hänvisar till ett nyligen avhållet möte med utvecklingskommittén i Washington, där frågan om privata kapitalflöden till u-länderna behandlades. Kommittén är ett för Världsbanken och Internationella valutafonden gemensamt policyrådgivande organ. Kommittén består av 24 Jag är enig med Johan Lönnroth om att det föreligger stora behov av resursöverföringar till uländer liksom till f.d. planekonomier. Vad som skett under de senaste åren är att de privata flödena till u-länderna har ökat dramatiskt, medan det officiella biståndet har stagnerat. Totalt uppgick de samlade resursflödena -- offentliga och privata -- till 128 miljarder amerikanska dollar 1992. Det privata kapitalet svarade för drygt hälften av dessa flöden till u-länderna. För fem år sedan utgjorde de privata flödena omkring 40 % av totala resursflöden på 76 miljarder dollar. Vad som främst kännetecknar de privata flödena i dag är att utländska direktinvesteringar och portföljinvesteringar har ökat markant, medan den tidigare dominerande bankutlåningen har minskat drastiskt. Utländska direktinvesteringar är i dag den största enskilda formen av kapitaltillförsel till u-länder, även större än det samlade gåvobiståndet. De utländska direktinvesteringarna i u-länderna ökade från 11 miljarder dollar 1983 till 38 miljarder dollar 1992. U-ländernas relativa andel av de globala direktinvesteringarna är i dag på samma nivå som den var för 20 år sedan, dvs. 22--23 %. Det blir därmed direkt missvisande att påstå, som Johan Lönnroth gör, att den internationella finansmarknaden inte fungerar så att kapital förs över till u-länderna som grupp. Frågeställningen är i stället hur den krets av u-länder som kan attrahera olika typer av flöden, och som är betydligt större än Johan Lönnroth antyder, skall kunna vidgas ytterligare. Mina synpunkter på dessa frågor överensstämmer med dem som framfördes i det nordiskt-baltiska talet vid Washingtonmötet. Den viktigaste förutsättningen är att u-länderna för en trovärdig ekonomisk politik och genomför ekonomiska reformer. Därom är jag helt enig med frågeställaren. För klarhets skull bör man skilja på olika ländergrupper vad gäller förutsättningarna att erhålla privat kapital. Länder som redan har tillgång till de internationella kapitalmarknaderna måste fortsätta att driva en sund ekonomisk politik för att upprätthålla denna tillgång. De länder som närmar sig marknadstillträde behöver komplettera de ekonomiska reformerna med långtgående institutionella reformer som syftar till att minska osäkerheten för utländska investerare. Utveckling av den privata sektorn och mänskligt kapital samt institutionell kapacitetsuppbyggnad är dessutom av speciell betydelse. Även de länder som ej tills vidare kan väntas få nämnvärd tillgång till kapitalmarknaderna, dvs. de fattigaste länderna, bör föra en likartad politik för att ha möjlighet att på längre sikt attrahera privat kapital. För dessa länder kommer biståndet alltjämt att vara den viktigaste externa finansieringsformen. Även om inhemska åtgärder i de enskilda uländerna har störst betydelse för kapitalflödena, spelar givetvis också i-ländernas politik en stor roll. Vi i i-länderna kan bidra genom att skapa en fördelaktig global ekonomisk miljö. En särskilt viktig åtgärd är att öppna våra marknader för uländernas export, så att deras tillväxtmöjligheter kan tas till vara. En snabb avslutning av den pågående Uruguayrundan är därför angelägen. Dessutom bör eventuella hinder för privata kapitaltransfereringar till u-länderna ses över. Världsbanken och andra internationella finansiella institutioner har en viktig roll att spela med rådgivning och finansiering som stöd till uländernas egna ansträngningar. Jag menar att dessa institutioner har varit pådrivande och fullgjort en viktig katalytisk funktion, dvs. deras egen verksamhet har medverkat till att u-länderna fått andra former av kapitaltillförsel eller skuldlättnad.
Herr talman! Jag får tacka finansministern så mycket för svaret. Jag tycker att det är litet orättvist av finansministern att säga att min fråga är missvisande, eftersom jag påstår att den internationella finansmarknaden inte fungerar. De siffror som finansministern nämner, dvs. flödena av kapital till u-länderna, är bruttosiffror. Vi kan konstatera att en dramatisk förändring har ägt rum under de senast 20 åren. Under åren 1972-- 1982 lånade de rika länderna netto ut 21 miljarder till u-länderna. Under åren 1983--1990 gick däremot 21 miljarder åt andra hållet, åt fel håll. Det beror på att mot dessa positiva bruttoflöden till uländerna svarade ännu större belopp i kapitalskuldtjänst på de stora skulder som uländerna tog -- till mycket höga räntor dessutom. Därför hävdar jag nog att mitt påstående om att den här marknaden inte fungerar är korrekt. Det är alltså fråga om en dramatisk försämring av nettoströmmarna av kapital till u-länderna.

Herr talman! Jag kan helt hålla med Johan Lönnroth om att vi i de rika länderna verkligen inte har något skäl att slå oss för bröstet och säga ''Hurra, vad vi är bra! '', utan det finns betydande behov av ytterligare hjälp och kapitaltillförsel till utveckling i både de fattigare länderna och i de länder som har kommit i gång något så när med sin utveckling. Från de nordiska ländernas sida och alldeles i synnerhet från svensk sida brukar vi alltid -- och vi gjorde så även den här gången i Washington -- försöka trycka på för att få även andra länder att delta i skuldlättnadsåtgärder av olika slag. Jag tror att detta har mycket stor betydelse för möjligheterna att få strömmarna att bli litet mer av nettoströmmar i rätt riktning. Angeläget framöver är att man faktiskt inser att den grupp länder som har blivit mottagare av privat kapital är växande. Det är positivt, och det är angeläget att vi i de rikare länderna försöker hjälpa till, så att den gruppen fortsätter att växa och så att dessa länder kan komma i gång mer och mer på egen hand. Det är i det sammanhanget också angeläget att man koncentrar biståndsinsatser till de fattigare länderna. Temat för en diskussion i samma krets av organisationer i september kommer också att vara hur man skall kunna öka kapitaltillförseln samt de allra fattigaste ländernas behov av finansiell hjälp. Detta kommer alltså att vara temat för
Herr talman! Låt mig ta upp ett par exempel på de allra fattigaste länderna. Så sent som alldeles i slutet av april lyckades USA stoppa ett lån från Valutafonden till Vietnam, trots att man i Vietnam på senare tid verkligen har försökt att anstränga sig för att genomföra ekonomiska reformer och införa mer av marknadsekonomi. Om vi ser på exemplet Afrika kan vi konstatera att det är en dramatisk försämring som har ägt rum. Afrika emottar nu privata direktinvesteringar som totalt sett är mindre än vad enbart Portugal får. Detta är också delvis en effekt av att EG:s inre marknad suger till sig direktinvesteringarna, på bl.a. Afrikas bekostnad. Jag såg exempelvis häromdagen en uppgift på att genomsnittstullen för kakaobönor ligger på 2,6 %. Tullen för choklad är däremot 12 %. Det här gör att förädlingsindustrierna och chokladproduktionen förläggs i de rika länderna, t.ex. i EG. Detta måste vändas.
Herr talman! Tiden medger inte att man gör någon längre utläggning av de principer som rör den här frågan och som jag är rätt säker på att Johan Lönnroth väl känner till, eftersom han har diskuterat frågan många gånger tidigare. Låt mig ändå ta upp några aspekter. När det gäller kakaobönor och tullen på kakaobönor resp. färdig choklad finns det en utomordentligt lämpad åtgärd, som faktiskt har mycket stor betydelse och för vilken den svenska regeringen trycker på i alla tänkbara sammanhang, nämligen att få större genomslag i alla av världens organisationer och överenskommelser av betydelse för frihandeln. Detta tar vi upp ständigt. Jag vågar nästan lova att t.ex. frågan om Uruguayrundans avslutande i positiv mening kommer upp på svenskt initiativ vid varje internationellt möte. Om detta löser precis det problem vi nu diskuterar vill jag låta vara osagt, men det vore väldigt glädjande om vi var överens om själva tanken, att det är mycket angeläget att ha så få handelsrestriktioner som möjligt, för att därmed också främja utvecklingen i både afrikanska länder och andra länder.
Herr talman! Problemet är att det här också sammanhänger nära med EG-frågan. Det är ju välkänt att EG har en mer utvecklad protektionism gentemot just de fattigaste länderna än vad Sverige har. Det som nu håller på att hända är att man drar ner på biståndet; det har riksdagen så sent som i december beslutat att vi skall göra. Utvecklingen framöver ser inte särskilt mycket ljusare ut. Samtidigt satsas oerhört mycket på att vi skall integreras med EG:s inre marknad och att investeringarna därmed skall flöda dit och att vi skall få investeringar från EG. Detta sker delvis på de fattigaste ländernas bekostnad, och det är det som måste vändas. Det handlar inte bara om GATT-förhandlingarna. Det handlar också om hela frågan om EG-anpassningen. Hur ser finansministern på det faktum att vi, samtidigt som det svenska biståndet minskar, skall öka nettoflödet av kapital till EG-länderna?
Herr talman! Johan Lönnroth och jag har litet olika åsikter om betydelsen av medlemskap i EG. Jag tycker egentligen att det är konstigt att man inte just från Johan Lönnroths utgångspunkt inser vilka möjligheter vi framöver som medlemmar inom EG får att verka i riktning mot en öppnare handelspolitik från hela Gemenskapens sida. Detta vore en mycket stor framgång och av enormt stor betydelse för både u-länder och tidigare kommunistländer. Därigenom skulle de inte bara få tillgång till svenska marknader, vilket vi kan fatta beslut om redan nu, utan vi skulle på så sätt också kunna verka för att hela den europeiska kontinenten får en öppnare handelspolitisk inriktning. Jag kan försäkra att detta ligger i inriktningen av den politik som Sverige vill driva fram och driva på när vi väl blir medlemmar i EG. Men för att kunna uppnå detta måste vi först bli medlemmar, och om det har vi litet olika syn.
Herr talman! Om skillnaden i fråga om synsätt är liten eller stor återstår att se. Trenden i dag i ett stagnerande EG är i alla fall att utvecklingen går mot en ökad slutenhet. Hur blir det t.ex. med multifiberavtalet? Vi i Sverige har ju beslutat att avveckla det, men i EG har man det kvar. Det är oerhört väsentligt för uländerna och för deras möjligheter att knyta till sig kapital för vidareutveckling och förädling av tekoindustrin. Det gäller t.ex. länder som Indien och Kina. När det gäller regeringens agerande i de här internationella sammanhangen förutsätter jag att regeringen mera aktivt kritiserar också de rika ländernas protektionism. Jag tycker att väldigt litet offentlig kritik av framför allt EG:s mycket starka protektionism har kommit till uttryck. På senare år har sådana tendenser kunnat noteras också vad gäller USA. Regeringen där har t.ex. stoppat lån till Vietnam, som jag redan har nämnt.
Herr talman! Jag kan försäkra Johan Lönnroth om att mycket betydande kritiska åsikter förs fram i fråga om protektionism, vare sig denna förekommer inom EG eller den förekommer på andra håll. Så sent som vid lunchen i dag hade jag anledning att så att säga förespråka frihandel och att tala om de nackdelar som uppkommer om man inte stävjar de tendenser till protektionism som, tyvärr, existerar litet varstans när den ekonomiska utvecklingen inte är den allra bästa. Så några ord i frågan om multifiberavtalet liksom för övrigt om de frihandelsavtal som Sverige har slutit med de baltiska länderna. Johan Lönnroth är säkert väl medveten om att dessa frågor är mycket väsentliga i våra EG-förhandlingar. Den svenska positionen har vid flera tillfällen deklarerats här i riksdagen. När frågan om frihandeln är avgjord får vi hoppas att den avslutats till fördel inte bara för Sverige utan också, och framför allt, för de länder som i dag har behov av öppna marknader.

Herr talman! Kenneth Attefors har frågat mig vad jag avser vidta för åtgärder för att hindra att statliga chefer innehar styrelseposter i privata företag. Frågan har ställts med anledning av att generaldirektören vid Vägverket Per Anders Örtendahl har styrelseuppdrag i bl.a. Stora inköp och transport AB. Myndighetschefer har en ställning i samhället som förutsätter stor integritet och ett brett förtroende från medborgarna. Detta bör beaktas när man bedömer lämpligheten av att en myndighetschef har bisysslor eller uppdrag. Samtidigt är det väsentligt att det kommer till stånd ett ökat erfarenhetsutbyte mellan den statliga myndighetssfären och näringslivet. Ett sätt att åstadkomma detta kan vara styrelserepresentation i bolagsstyrelser resp. myndighetsstyrelser. På den statliga sidan måste då hänsyn tas till lagregleringen om att en arbetstagare inte får ha uppdrag som kan rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet i tjänsteutövningen eller skada myndighetens anseende. I samband med utnämning av nya verkschefer sker en prövning i detta aveende bl.a. genom att kandidaterna uppmanas uppge eventuella uppdrag. Jag utgår samtidigt från att nya uppdrag anmäls till resp. departementsledning och att samråd sker under hand. Vid formell prövning av bisyssla i form av uppdrag har det skett att regeringen avstyrkt begäran från verkschef. Vad gäller Örtendahls styrelseuppdrag i Stora inköp och transport AB har inte någon formell prövning skett av regeringen.
Herr talman! Tack så hemskt mycket för svaret. Det var faktiskt ett väldigt vänligt svar. Jag trodde nämligen att ministern skulle lämna ett litet aggressivare svar på en sådan här fråga. Det som framgår här är ganska klarläggande. Jag ställde min fråga med anledning av ett visst TV reportage. Genom riksdagens utredningstjänst har jag fått ett utdrag ur en utredning beträffande generaldirektörers styrelseuppdrag. Per Anders Örtendahl t.ex. sitter med i Wallenstam När det gäller Wallenstam AB och Brio AB tycker jag faktiskt att det är väldigt bra att generaldirektören är ute i näringslivet och ser hur det arbetas där. Orsaken till att jag reagerat är just detta med Stora inköp och transport AB, som ju är ett av de stora pappersföretagen och som har behov av bra transporter. Om generaldirektören behöver ett erfarenhetsutbyte -- det står i svaret att ett sådant behövs, och det instämmer jag i -- vore det kanske lämpligare att ta in någon från Stora, Munksjö eller SCA i Vägverkets styrelse. Då skulle man slippa kopplingen i fråga. Sedan vill jag, fru minister, säga att jag till hundra procent litar på Per Anders Örtendahl. Innan jag lämnade in min fråga ringde jag nämligen upp honom, så jag vet att det inte finns några problem på det hållet. Egentligen har jag inget att tillägga. Svaret är bra. Det står faktiskt i det att det finns en medvetenhet här. Jag ville alltså bara påpeka att det kanske är litet olämpligt att en generaldirektör har ett styrelseuppdrag i företag som är gynnade av just den generaldirektörens verk.
Herr talman! Jag kan alltså fatta mig mycket kort. Det är utmärkt att vi kan avföra det individuella ärendet. I stället kan vi diskutera principerna. Jag tror att det är viktigt med öppenhet här. Därmed kan Kenneth Attefors och andra se vilka personer som har uppdrag i olika styrelser. Det är mycket angeläget att vi i Sverige slår vakt om detta, och detta i sig skapar en viss garanti för att man inte så att säga sitter på fel stolar samtidigt. Men det är också, naturligtvis med hänsyn tagen till de regler som måste finnas för höga tjänstemän, angeläget att statliga chefer har erfarenhet och möjlighet att inhämta kunskaper om hur privat näringsliv fungerar. Jag tror att ett sådant erfarenhetsutbyte är mycket centralt.
Herr talman! Jag har, som sagt, inget att tillägga, för jag är nöjd med svaret. Jag har ju uppmärksammat bara just det här nämnda fallet. Jag instämmer i vad som sägs i den senae delen i svaret om att ett ökat erfarenhetsutbyte mellan den statliga myndighetssfären och näringslivet är väldigt viktigt. Tack ännu en gång för svaret!

Herr talman! Lars Svensk har frågat mig när regeringen kommer med ett förslag om en långsiktig sjöfartspolitik. Kenneth Attefors har frågat mig om jag ämnar lägga fram ett förslag om en långsiktig sjöfartspolitik före riksdagens sommaruppehåll. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. I propositionen fäste regeringen stor vikt vid den överenskommelse om rationaliseringar och andra åtgärder som sjöarbetsmarknadens parter hade träffat. Förslag till en mer permanent insats från statens sida fick bli beroende av om sjöarbetsmarknadens parter kan redovisa rationaliseringar och kostnadssänkningar i enlighet med överenskommelsen. I propositionen aviserades en utvärdering av parternas åtgärder före halvårsskiftet 1993. En förutsättning för denna utvärdering är givetvis att parterna kan ge regeringen ett tillfredsställande underlag att utvärdera. Sjöfolksförbundet har till departementet redovisat avtal mellan förbundet och ett flertal rederier som visar på väsentliga kostnadsreduceringar. Sveriges redareförening har vidare i en skrivelse till regeringen redovisat förslag till kostnadsreducerande åtgärder som man nu förhandlar med de sjöfackliga organisationerna om. Förhandlingar sker på både central och lokal nivå. Något slutligt resultat har inte kunnat redovisas än. Redareföreningens bedömning är dock att parterna har nått långt på vägen mot det uppsatta sparmålet. Överenskommelsen mellan sjöarbetsmarknadens parter om att sänka kostnaderna undertecknades av fyra organisationer. Det återstår med andra ord någon form av redovisning från de båda befälsförbunden. Dessa två organisationers medlemmar svarar för en betydande andel av kostnaderna för de ombordanställda. Därför är det självfallet väsentligt att få en redovisning om vilka åtgärder dessa parter har vidtagit eller är beredda att vidta för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. Viktiga delar saknas med andra ord fortfarande i det underlag som vi behöver för att kunna få en helhetsbild av vad parterna åstadkommit inom ramen för den redovisade överenskommelsen. Parterna har därmed själva en avgörande roll för regeringens ställningstagande i frågan om en långsiktig sjöfartspolitik. Detta bestämmer tidsplanen för regeringens behandling av frågan. Min förhoppning är att vi skall få möjlighet till en samlad bedömning av samtliga parters insatser inom kort.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det är många som undrar över detta. I en intervju med Erik Nordström säger han när det gäller rationaliseringsarbetet att arbetet bedrivs aktivt och konstruktivt i samverkan mellan I Göteborgsposten kan man läsa att mer än 60 % av de 200 aktuella fartygen i Sverige nu har genomfört kraftiga rationaliseringar. Det har också skickats ett brev från Redareföreningen till departementet där det sägs: ''- - att de centrala och lokala ansträngningar som redovisats ovan sammantagna lett så långt att regeringen bör anse att förutsättningar därmed skapats ''för en utvecklad svensk sjöfart' - -.'' Längre fram i brevet står det: ''När det gäller förhandlingar på lokal nivå kan föreningen konstatera att Sjöfolksförbundet visat stor samarbetsvilja, särskilt i att nå fram till bemanningsreduktioner, medan befälsorganisationerna hittills haft en mera negativ inställning till sådana åtgärder.'' Om man kopplar detta till ministerns svar och tittar på s. 84 i propositionen, där det sägs att en utvärdering av resultatet kommer att ske före halvårsskiftet 1993, tolkar jag denna utvärdering som att det inte blir något eftersom det inte finns någon form av redovisning från de två befälsförbunden. Stämmer det?
Herr talman! Lars Svensk har sagt det mesta i detta sammanhang. Men i slutet av ministerns svar står det: ''Min förhoppning är att vi skall få möjlighet till en samlad bedömning av samtliga parters insatser inom kort.'' Jag förmodar att det fattas en rad där och att meningen skulle avslutas med: och då skall vi lägga fram ett nytt långsiktigt sjöfartsprogram. Min fråga till ministern är: Vad är inom kort? När det gäller sjöfartspolitiken, måste jag få säga att jag tycker att ministern gjorde ett stort misstag i början av denna sjöfartspolitiska hanteringen. Ministern gick ut och sade att detta skulle ske i samförstånd osv. och att alla parter skulle vara inblandade. 14 dagar senare kom ministern med en departementspromemoria med en blåkopia av redarnas förslag. Jag är själv skeppsredare och sjökapten och har därför all förståelse för att det var en bra promemoria. Men det innebar faktiskt att man direkt sparkade undan benen på Sjöfolksförbundet att över huvud taget komma till diskussionsbordet och lägga fram en blåkopia på redarnas förslag. Jag läste i maskinbefälens tidning häromdagen att Tom Heyman hade varit i Kalmar tillsammans med en del andra. Det stod i texten att den här frågan var politiskt dödförklarad. Jag har alltså två frågor. Den ena gäller om det fattas en rad i slutet av svaret efter orden inom kort. Den andra är: Är det internationella registret dödförklarat, eller skulle vi kunna införa ett sådant register som jag föreslog med 30 % svensk bemanning?
Herr talman! Lars Svensk frågade om denna utvärdering redan är avslutad. Han ansåg att den i så fall skulle leda till att det inte blir något fortsatt stöd. Svaret på denna fråga är nej. Utvärderingen är alltså ännu inte gjord. Vi säger i propositionen att målsättningen är att utvärderingen skall ske före halvårsskiftet. Det viktiga är naturligtvis att vi då har fått in ett underlag som gör det möjligt att utvärdera huruvida de sammanlagda kostnadssänkningarna uppgår till det som vi kom överens om tidigare. Jag har goda förhoppningar om att det skall kunna ske. I den överenskommelse som undertecknades av fyra parter sade befälsorganisationerna nämligen att de var beredda att diskutera exempelvis borttagande av vissa arbetstidsregler och vissa ersättningar. Vidare sades att man skulle se över bemanningsreglerna och även överväga bemanningsreducering och utveckla och rationalisera arbetsuppgifter i ombordorganisationen. Även detta hade ett syfte, nämligen att sänka bemanningskostnaderna och förbättra konkurrenskraften för fartyg under svensk flagg. Vi har sagt att vi skall ge parterna tid för att kunna genomföra dessa åtgärder. Men tiden är nu definitivt inne för en utvärdering. Vi väntar som sagt från regeringens sida nu framför allt på befälsorganisationernas bidrag i denna del. Kenneth Attefors tyckte att jag hade agerat inkonsekvent genom att först tala om samförstånd och sedan lägga fram en departementspromemoria. Kenneth Attefors vet lika väl som jag att departementspromemorian var just en departementspromemoria som gick ut på remiss. Den redovisade vad departementets tjänstemän ansåg var nödvändigt för att åstadkomma en sjöfartspolitik utan statliga bidrag. Den politiken är inte aktuell, utan vi har lagt fram ett förslag. Nu väntar vi på ett bidrag även från befälsorganisationerna för att kunna utvärdera det och gå vidare med sjöfartspolitiken mera långsiktigt.
Herr talman! En förlängd tanke i detta sammanhang blir då hur det blir med utformningen av det framtida sjöfartsstödet. Jag förmodar att det blir någon form av förlängningar och att regeringen ämnar återkomma i frågan. Hur blir det då med framförhållningen? Blir den bättre än vad som skedde i slutet av förra året? Då fattade riksdagen beslut mycket sent, och det blev mycket knappt om tid. Det blev därför problem med utbetalningarna av det retroaktiva stödet. Finns det en annan framförhållning i denna fråga?
Herr talman! Det var ett tråkigt svar att detta internationella register är dött. Jag var nämligen på Närsjöfartsforum i Göteborg för bara någon vecka sedan. Där säger näringen fortfarande att det absolut bästa skulle vara om vi kunde få ett internationellt register precis som Danmark, Finland, Norge och alla andra länder har. I Danmark har DIS ökat antalet anställda ombord på danska fartyg med 4 600. Det förslag till sjöfartspolitiskt program som ministern förmodligen kommer att lägga fram innebär att personalen kommer att minska, att människor kommer att bli arbetslösa. Med ett internationellt register à la Danmark skulle vi öka antalet arbetstillfällen.
Herr talman! Lars Svensk frågade hur det blir med framförhållningen. Ju fortare regeringen får möjlighet att göra sin utvärdering, desto större blir möjligheterna också för regeringen att presentera ett förslag till riksdagen före sommaruppehållet. Det brådskar alltså för parterna att komma in med underlag för utvärderingen. När det gäller Kenneth Attefors fråga om ett eventuellt internationellt register, hade vi, herr talman, en mycket ingående beredning för ungefär ett år sedan i denna fråga. Det fanns då som bekant ett utkast till en lagrådsremiss som skulle ge möjligheter till att anställa arbetskraft på s.k. lokala avtal. Regeringen gick inte fram med ett sådant förslag. De förutsättningar som gäller för regeringens överväganden är de som jag har angett i propositionen. I dessa förutsättningar ingår, som jag tidigare framhöll, också parternas överenskommelse. Jag vill också framhålla att en långsiktig sjöfartspolitik också kräver breda parlamentariska lösningar.
Herr talman! Jag har faktiskt mycket stor respekt för kommunikationsministern. Jag tycker att han gör ett mycket bra arbete. Men tyvärr kan jag inte ge denna eloge när det gäller just sjöfartspolitiken. Nu sitter jag faktiskt med ganska mycket information från många korridorer på olika ställen inom regeringen också. Jag vet därför att denna fråga tyvärr inte handlades på det sätt som en så viktig näring skulle ha blivit handlagd. Men nu är det som det är, och jag hoppas att ministern kan samla det som parterna kommer med och att vi verkligen får en långsiktig sjöfartspolitik. Jag hoppas också att inte alltför många blir avskedade. Den 26 i denna månad kommer nämligen en del som är med i Sjöfolksförbundet upp, och de är förbaskade även på Sjöfolksförbundet. Den långsiktiga sjöfartspolitiken har därför verkligen fått en ny vinkling. Jag upphör inte att förvånas när det gäller detta.
Herr talman! Låt mig bara avslutningsvis erinra om de parlamentariska spelregler som gäller om man skall åstadkomma långsiktiga parlamentariska lösningar. Jag vet inte hur Kenneth Attefors ser på de här sakerna, men jag tror att det inom varje näringsgren i det svenska näringslivet finns ett mycket stort intresse av att titta på den politik som läggs fram av en regering. Har den chans att överleva ett antal mandatperioder framöver? Det är därför jag är så angelägen om, herr talman, att se till att den sjöfartspolitik som skall gälla i Sverige på lång sikt också skall ha en chans att överleva under ett stort antal mandatperioder framöver.
Herr talman! Man får inte prata i jagform, men tydligen har jag större självförtroende än ministern. Jag trodde nämligen att vi skulle vara långsiktiga. Jag förutsätter att vi kan kravla oss kvar vid makten ett antal år och föra den sjöfartspolitik som vi vill göra. Jag planerar inte att vi skall förlora makten efter bara tre år. Min långsiktighet är att den borgerliga regeringen skall sitta kvar så länge som möjligt, eftersom jag sympatiserar en aning med den. Visserligen finns det många goda krafter inom socialdemokratin, men i det här fallet trodde jag faktiskt att vi skulle ha långsiktighet på den borgerliga sidan.
Herr talman! Jag inregistrerar naturligtvis med tacksamhet de trohetsförklaringar som Ny demokrati nu gör till regeringen och hoppas att detta också kommer att materialisera sig i de omröstningar som vi går till mötes i kammaren.

Herr talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är villig att vidta snabba åtgärder för att de importerade bilarna skall hålla en lika hög trafiksäkerhetsstandard som de bilar som säljs i Sundström syftar på är bestämmelser som omfattas av EG:s regelverk och som ingår i EES-avtalet. I den svenska regleringen återfinns dessa bestämmelser bland Vägverkets föreskrifter. Med hänsyn till EES-avtalet, som riksdagen ställt sig bakom, är det inte möjligt för mig att föreslå några åtgärder som syftar till att ensidiga svenska åtgärder vidtas för att ändra kraven på importerade bilar. Sverige har emellertid traditionellt ofta varit ett föregångsland i Europa då det gäller att införa säkerhetskrav på bilar. Jag kommer därför att inom ramen för det europeiska samarbetet verka för att de bilar som säljs i Sverige kommer att uppfylla alla nödvändiga säkerhetskrav.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Bakgrunden är i korthet att man genom de tester som det australiensiska vägverket har gjort tillsammans med USA:s trafiksäkerhetsverk har kunnat konstatera att det finns avsevärda skillnader mellan bilar som är importerade till USA och till Australien. Eftersom vi i Sverige ställer ungefär samma säkerhetskrav som man har i Australien på den här importen är det mycket angeläget att notera att den här skillnaden faktiskt kan ha en avgörande betydelse vid en krock mellan bilar. Det har visat sig att framför allt japanska märken som Mazda 626, Toyota Cameron och flera andra har en avsevärt klenare och sämre konstruktion i många avseenden i de typer som importeras till Sverige. Det är allvarligt, inte minst därför att vi ställer så höga krav på våra egna tillverkare när det gäller säkerhetsutrustning. Det är infästning i rattstänger, det är säkerhetsbälten och enklare stolar. Jag har förståelse för att man inte kan bryta något EES-avtal. Men om man skall verka för sådana här saker, vilken tidsaspekt skall man då se fram emot? Är det inte så, Mats Odell, att de svenska bilkonsumenterna har rätt att få reda på om man köper en bil som tillhör B-laget på trafiksäkerhetsområdet eller om det är en bil som verkligen klarar de hårda krav som amerikanarna ställer upp? Detta är viktiga ingredienser i det framtida trafiksäkerhetsarbetet. Det är väsentligt att vi klarar ut detta och sätter press på tillverkarna.
Herr talman! Det är precis som Sten-Ove Sundström säger svårt för oss att införa särskilda krav utan att detta uppfattas som tekniska handelshinder. Sverige befinner sig också som land i den situationen att vi är oerhört beroende av bilexport. Därför vore en anklagelse om handelshinder väldigt olycklig för oss. Det tror jag att Sten-Ove Sundström och jag är helt överens om. Jag har, liksom Sten-Ove Sundström, mycket noggrant följt den här debatten. Jag blev skrämd när jag tog del av de rapporter som framför allt professor Claes Tingvall, trafikforskare, har presenterat i de här sammanhangen. Det Claes Tingvall anser vore önskvärt är detsamma som Sten-Ove Sundström själv säger är viktigt att få veta, nämligen om en bil tillhör A eller B-laget, att den klarar de normer som bl.a. är uppställda i USA. Claes Tingvall föreslår att man skall införa en säkerhetsdeklaration på alla nya bilar. Det finns redan i dag ett stort antal säkerhetsdetaljer som har tillkommit genom att konsumenterna har tryckt på oerhört kraftfullt. Vi kan nämna luftkuddar, låsningsfria bromsar, höga bromsljus. Detta finns i dag på allt fler bilar utan att det är obligatoriska utrustningsdetaljer. En annan sådan här säkerhetsdetalj är ju vinterdäck, som inte är lagstadgade. Ändå har nästan alla bilar vinterdäck i mellersta och norra Sverige. Jag tycker att det är viktigt att den här debatten kommer i gång. Den gör konsumenterna uppmärksamma. Den gör det möjligt att driva på i olika internationella organ. Det är inom EG och även inom FN:s europeiska organ, ECE, som den här typen av arbete måste bedrivas.
Herr talman! Jag instämmer med kommunikationsministern i att det är viktigt att debatten hålls i gång på det här området, inte minst mot bakgrund av att just importörer och företrädare för Mazda, Honda, Toyota, Subaru, m.fl., framför allt japanska bilmärken, i en DN intervju har medgett att det föreligger skillnader. Framför allt är det viktigt att vi hjälps åt politiskt att pressa fram den här trafiksäkerhetsdeklarationen på bilar, eftersom det uppenbarligen är nödvändigt att göra på det sättet gentemot bilfabrikanterna. Det är markanta skillnader i trafiksäkerhetskraven, och det är viktigt att man får en norm till stånd. Vi bör ser till att också få igenom de bästa kraven på de märken som har cirkulerat i pressen, framför allt de japanska märkena. Konsumenterna skall, när de köper en japansk bil av de här kända märkena, också kunna räkna med att få A-kvaliteten och inte B-kvaliteten, avsedd för en annan marknad som inte vi är vana vid.
Herr talman! Jag noterar när det gäller säkerhetsdeklarationer att professor Claes Tingvall hävdar att han inte vill ha en lagstiftning. Han säger: Vi tror att man kan nå resultat på frivillig väg. Kravet från bilköparna är så stort på att få korrekt information att om några tillverkare börjar, tvingas de andra att följa efter. Herr talman! Min avsikt är att ta upp den här frågan med konsumentministern, Inger Davidson, för att diskutera vad som kan göras på konsumentsidan. Samtidigt skall vi driva på politiskt i alla de relevanta europeiska organen.
Herr talman! Jag håller med kommunikationsministern. Jag tror inte att det är möjligt att åstadkomma en effektiv lagstiftning på det här området. Påtryckningar får ske på andra sätt. Jag ser med tillfredsställelse på statsrådets löften att ta kontakt med konsumentministern. Jag tror också att det vore angeläget att på något sätt hålla kontakten med importörerna på det här området. Det här är en viktig fråga, som vi bör följa upp i framtiden. Låt oss vara överens om att ett första steg är att få till stånd konsumentupplysningar för dem som skall köpa de här bilarna i framtiden. Det tror jag är angeläget.

Fru talman! När jag skrev en motion i mars i år med anledning av regeringens skrivelse om avskaffande av handelsförbudet mot Sydafrika var det min tredje motion i ämnet sedan jag kom in i riksdagen hösten 1991. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar att regeringen nu avser att i en nära framtid upphäva handelsförbudet och vissa andra sanktioner mot Sydafrika. I regeringens skrivelse står ingenting om när handelsförbudet skall upphöra. Statsrådet Ulf Dinkelspiel framhöll nyligen i en interpellationsdebatt i riksdagen att man avsiktligt och med hänsyn till det känsliga politiska läget inte angivit en viss tidpunkt. Man avsåg emellertid att fortsätta med en liberal dispensgivning till dess att sanktionerna hävts. Låt mig rekapitulera den svenska sanktionspolitiken.

Den 1 oktober 1987 gentemot Namibia. Viseringsrestriktioner gäller för sydafrikanska medborgare. Bojkottåtgärder från kommuner och landsting har kunnat ske med stöd av särskild lag. Sverige är otroligt. Vårt land var det första industriland som införde ekonomiska sanktioner genom förbudet 1979 mot nyinvesteringar i Sydafrika. Den dåvarande folkpartistiska minoritetsregeringen får ta åt sig den tvivelaktiga äran av att ha bakbundit våra svenska Sydafrikaindustrier under 13 år. Riksdagen kommer enligt vår uppfattning att fortsätta att straffa svensk industri, om man inte snarast upphäver alla sanktioner. För de i Sydafrika verkande svenska företagen kommer framtiden fortfarande att vara oviss. Besluten om nödvändiga investeringar kommer att skjutas på framtiden. Detta anser vi vara olyckligt och felaktigt. Sverige är det land som längst upprätthållit det generella förbudet mot handel med och investeringar i Sydafrika. Endast Sverige har numera kvar några handels och investeringsrestriktioner mot Sydafrika. Norge upphävde som näst sista land sina sanktioner den 15 mars 1993. Men Sverige håller ut, kosta vad det kosta vill. Principerna är heliga. Socialistiska ANC skall stödjas, kosta vad det kosta vill. Företrädare för Nationalistpartiet, Demokratiska partiet, Inkatha och det sydafrikanska näringslivet påpekar att sanktionerna måste avvecklas, inte minst med tanke på det prekära ekonomiska läget. Nämnda företrädare beskriver demokratiseringsprocessen som oåterkallelig. Det är synnerligen angeläget att svenska företag omedelbart kan påbörja kraftfulla investeringar i Sydafrika. Dagens stora problem är den omfattande arbetslösheten i Sydafrika, som enligt färska källor berör ca 7 miljoner människor och motsvarar omkring 20 %. Problemen på arbetsmarknaden måste tacklas på ett effektivt sätt. Sverige bör lämna sitt bidrag till att minska den sydafrikanska arbetslösheten genom att underlätta svenska företags investeringar i Sydafrika. Vi föreslår att speciella generösa ramar fastställs för exportkrediter och för EKN för att främja snabba investeringar i akt och mening att omgående ta krafttag mot arbetslösheten och att man får sådana instruktioner att svenska företag känner ett starkt stöd för investeringar i Sydafrika. Exportrådet bör också upprätta kontor i Johannesburg med uppgift att stödja våra exportansträngningar i södra Afrika. Vi i Ny demokrati anser att det för de fattiga människorna i Sydafrika skulle vara bättre om de medel som överförs till sydafrikanska organisationer, bl.a. mer än 100 miljoner kronor till ANC, i stället utnyttjas för att snabbt starta nya investeringar i Sydafrika och dess grannstater. Därigenom skulle fler människor få ett meningsfullt arbete. Det är också viktigt att vi någon gång främjar mera egoistiska motiv -- som att verka till förmån för svensk industri. Vår industri har hamnat på efterkälken när vi envetet år efter år har vidhållit sanktionerna. Andra länder har tacksamt tagit över marknader där svenska företag skulle ha haft stora möjligheter att verka om den svenska regeringen inte hade bakbundit företagens manöverutrymmen. Den hittills förda svenska politiken är självfallet moraliskt hedrande och har säkert inneburit en press på den sydafrikanska regeringen att avveckla apartheidpolitiken. Men vi i Ny demokrati inser inte varför den svenska regeringen till punkt och pricka skall följa ANC:s rekommendationer. Olika politiska bedömare hävdar att fortsatta sanktioner inte längre har någon effekt. Det finns däremot ett stort behov av utländskt kapital för att vända den negativa ekonomiska utvecklingen i Sydafrika. En hög arbetslöshet och en instabil ekonomisk situation försvårar demokratiseringen i Sydafrika. Låt nu äntligen svensk industri få samma möjligheter som andra länders industrier. Fortsätt inte med denna erbarmliga dispensgivning. Smussla inte med alla dessa generösa dispenser. Ny demokrati föreslår att regeringen omgående upphäver förordningen 1987:477 om förbud mot handel med Sydafrika samt att i samband därmed alla restriktioner, rekommendationer och lagar som införts för att förmå Sydafrika att slå in på en väg mot demokrati och från apartheid omedelbart upphävs. Fru talman!

Fru talman! Det här betänkandet handlar om två olika saker. Dels hävandet av sanktionerna mot Sydafrika, dels vårt framtida stöd till kampen mot apartheid och för demokratiseringen av det sydafrikanska samhället. Det är med utomordentligt stor tillfredsställelse som jag konstaterar att ett enigt utskott -- om man bortser från Ny demokrati, och det gör man gärna i det här sammanhanget -- står bakom betänkandet. Utskottet står bakom konstaterandet att vi nu kan skönja den tid då det går att häva sanktionerna mot Sanktionerna är av gammalt datum. Redan innan vi fick lagliga sanktioner mot Sydafrika fanns det i Sverige en bred opinion som stödde kampen mot apartheid i Sydafrika. Jag deltog själv i början av 60-talet i Sveriges ungdomsorganisationers landsråds arbete med få fram en frivillig bojkott av Vid Folkpartiets landsmöte 1964 -- jag är en av de få i denna kammare som deltog där -- föreslog vi från ungdomsförbundets sida en svensk bojkott av sydafrikanska varor. Detta arbete drevs vidare inom socialdemokratin och inom många folkrörelser. Det var enligt min uppfattning en stor framgång när Folkpartiregeringen 1979 drev igenom en sanktionslag. Vi är mycket stolta, Lars Förtjänsten för den stora sinnesändring som sker i Sydafrika tillkommer dem som har fört kampen i Sydafrika och de många opinionsbildare och kämpar som har deltagit i det decennielånga arbetet. Jag tror inte att det råder något som helst tvivel om att också det internationella stödet har spelat en stor roll för att apartheidregimen nu håller på att övervinnas. De starka internationella påtryckningar som har utgått från opinionsbildare i olika länder och från FN har varit en viktig kraft som har bidragit till att också de vita i Sydafrika har förstått att deras kamp för apartheid är förlorad. Det är därför fullt naturligt att vi, när vi nu avvecklar sanktionspolitiken, med förvissning kan säga att vi har gett vårt lilla bidrag till att denna omänskliga samhällsform går i graven. Vi skall samtidigt inte glömma att mycket återstår att göra. Det är mycket långt kvar innan det sydafrikanska samhället är ett jämlikt samhälle och de svarta får demokratiska rättigheter som de i praktiken kan utnyttja. Det här gör det helt nödvändigt att fortsätta att ge det solidariska stöd som inte minst har utgått från Sverige under flera decennier. Ett andra inslag i detta betänkande är därför att slå fast att det svenska stödet till demokratiseringen av Sydafrika måste fortsätta. Stödet kommer att fortsätta i andra former -- men det måste fortsätta. Även om processen har kommit långt, är det ändå långt kvar innan apartheidsystemet slutgiltigt är övervunnet. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i betänkandet.
Fru talman! Jag skall fatta mig kort. Daniel Tarschys hävdar i sitt anförande att ett enigt utskott, med undantag av Ny demokrati, vill avskaffa de nuvarande sanktionerna. Jag vill bara påpeka att Daniel Tarschys kanske tänkte på något annat, nämligen hur sanktionerna infördes. Ny demokrati fanns inte i riksdagen vid det tillfället. Vi vill avskaffa sanktionerna omedelbart. Det är det som skiljer oss åt. Annars går det att uppfatta det hela som att vi motsätter oss att över huvud taget avskaffa sanktionerna. Vi vill att de skall avskaffas direkt.
Fru talman! Lars Moquist har helt rätt. Den skillnad som består mellan Lars Moquists parti och majoriteten i utskottet är, att Ny demokrati menar att sanktionerna kan avskaffas oberoende av utvecklingen i Sydafrika och majoriteten i utskottet anser att denna fråga är kopplad till demokratiseringen i Sydafrika.
Fru talman! Jag instämmer i vad Daniel Tarschys har sagt, nämligen att det är glädjande att vi numera har en stark majoritet i utskottet för den svenska Sydafrikapolitiken. Vi vet vilken ståndpunkt Ny demokrati intar och skulle inta även om partiet befann sig i Sydafrika. Det finns emellertid en oklarhet för den som läser protokollen från utrikesutskottet och riksdagen, nämligen att frågan om det framtida stödet till ANC hänskjuts till Utrikesnämnden. Där skall de närmare formerna för stödet till ANC diskuteras. Det här har sin förklaring i att det har funnits olika uppfattningar om hur stödet skall ges och om ANC över huvud taget skall stödjas under dessa omständigheter. Vi har skapat en kompromiss som är hållbar och glädjande. Men det återstår fortfarande frågetecken om hur det skall gå i Utrikesnämnden. Men nu har frågan lyfts upp till partiledarnivå. Varför är det så? Jo, Moderaterna, som från början har varit emot att ge stöd till ANC och mot sanktionerna, har fått anpassa sig till huvudlinjen, där Centern och Folkpartiet glädjande nog har anslutit sig till socialdemokratins linje. Kom ihåg att när Nelson Mandela var här i maj i fjol sade Carl Bildt att sanktionerna från svensk sida skulle hävas inom några veckor. Så blev det ju inte. Verkligheten var annorlunda. I april i år sade regeringsföreträdare att ANC nu inte kunde räkna med stöd längre och att det skulle upphöra någon gång i sommar. Detta sade utsända personer till den sydafrikanska regeringen och dessutom till dess företrädare här i Stockholm. Vi tyckte att detta var magstarkt, eftersom diskussionen i riksdagen inte var avslutad. Sydafrika är fortfarandet ett repressivt och auktoritärt samhälle som styrs av en vit ickedemokratisk regim som har hela polis och militärmakten och hemliga underrättelsetjänsten bakom sig. Vi har sett effekterna av detta i mord av olika apartheidmotståndare. Nationalistpartiet, som kommer att bli ANC:s huvudmotståndare i valet, har hela statsapparaten bakom sig. Partiet får både öppet och indirekt partistöd från regimen. ANC har aldrig deltagit i val. Huvuddelen av ANC:s blivande väljare är förmodligen analfabeter. Att dra in stödet till ANC vore att garantera det vita nationalistpartiet ett enormt administrativt och ekonomiskt övertag och att stärka möjligheterna för ytterlighetsgrupper och våldsverkare bland desperata svarta. Därför har vi från socialdemokratins sida med skärpa sagt att Sveriges stöd till ANC måste fortsätta till dess demokratiska institutioner finns på plats och ANC eller de olika partier som kan uppstå ur befrielserörelsen ANC -- exempelvis Solidaritet i Polen blev ju flera partier -- kan ställa upp i allmänna demokratiska val på lika villkor för alla. Då är det naturligt att avveckla det direkta, statliga stödet till ANC, men inte dessförinnan. En som verkligen känner förhållandena i Sydafrika mer än någon annan i detta land är Gunnar Helander. Han väckte egentligen opinionen i Sverige och Norden för vad som pågick i Sydafrika. Han har bott där länge. Han var vän med nobelpristagaren Luthuli. Han är domprost och är nu pensionerad. Han skrev ett öppet brev till tidningen i förra veckan. Det lyder så här: ''Sydafrikas ANC har nu i åttio år gjort den viktigaste stora insatsen mot rasismen. ANC har ett enda mål: att avskaffa raslagarna. Det är inget politiskt parti, bara en icke-rasistisk folkrörelse, ungefär som nej till kärnkraft eller nej till valfångst.

Den nuvarande utrikesministern har hela tiden, redan i oppositionsställning, konsekvent röstat emot ANC Det är just detta vi har haft att hantera i utrikesutskottet. Folkpartiet, Centern och Socialdemokraterna har kämpat och fått Moderaterna att ställa upp. Vi kommer att få höra i debatten av olika moderata företrädare att de fortfarande är splittrade. Gunnar Helander avslutar sitt brev så här: ''Att dra in stödet till ANC just nu, när dess insats är oumbärlig för slutförandet av förhandlingarna om fria val, vore från praktisk, psykologisk och politisk synpunkt ett förfärligt misstag.'' Nu kan vi se att det sker en sinnesförändring också i själva regeringskansliet, kanske under inflytande från andra nordiska regeringar. Den norske utrikesministern har varit i Sydafrika, vilket aldrig den svenska utrikesministern har varit. Han har på plats sagt att Norge skall fortsätta stödja ANC. Det lovade han när han träffade Desmond Tutu i april i Sydafrika. Den danska ministern Helle Degn har också visat en mindre rigid inställning och underströk det faktum att ANC helt saknar valapparat, som övriga partier har. Detta säger hon i ett uttalande i tidningen. Denna insikt har nu spritt sig också till biståndsminister Alf Svensson. Det är oerhört glädjande. Alf Svensson säger så här, och det är ungefär som om han läser innantill i tidigare uttalanden från många av oss: ''Att nu avbryta stödet till ANC vore ett svek på mållinjen. Det vore hemskt att bli betygsatt som det land som stödde befrielseorganisationen under de hårda åren, men som sedan svek så att ANC inte kunde agera på lika villkor i valkampanjen.'' Jag skulle vilja be åhörarna att ha det i minne när de lyssnar på moderaterna här framöver. Jag önskar med dessa ord yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Bara under de tre år som gått sedan president F.W. de Klerk inledde sin reformpolitik har 8 000 människor mist livet i politiskt våld i Sydafrika. Men efter många år av uppslitande kamp med många offer och förlorade år i fängelser kan det ändå nu skönjas en ljusning för människorna och nationen Sydafrika. Inkathapartiet -- kom för någon vecka sedan överens om att fria val skall hållas inom ett år. Delegaterna i författningsförhandlingarna, som hålls utanför Johannesburg, har lovat att inom fyra veckor, ungefär den 2--4 juni, komma överens om valdatum. Valet skall hållas senast den 30 april 1994. Parterna var ense om att innan valdatum kan fastställas skall de ha lyckats fastställa grundläggande principer för en ny författning. Så det är bråda dagar nere i Sydafrika nu. Men det ser nu ut som om en 300 år lång period av vit överhöghet i Sydafrika skulle kunna avslutas. Samtidigt hoppas vi att Sydafrika kan utvecklas till ett multikulturellt samhälle där vit och svart och olika etniska grupper lever i fredlig samexistens. Just nu är förhandlingarna i ett mycket känsligt skede. Det är viktigt att de två mest betydande parterna i den pågående förhandlingen, dvs. ANC, som omfattar den största delen av den svarta befolkningen, och nationalistpartiet, vars nya tillmötesgående politik har anslutning av huvuddelen av den vita befolkningen, kommer ur förhandlingarna med politisk trovärdighet, en trovärdighet som sedan kommer att behöva stöd och arbetsro. Apartheid har bromsat upp så mycket i Sydafrika. Våld och fattigdom präglar ännu i dag en stor del av tillvaron. Mer än hälften av befolkningen kan inte läsa eller skriva på grund av apartheidpolitiken. Enligt en uppgift är spännvidden i fråga om lärartäthet i landet som helhet en lärare på 18 Arbetslösheten i landet är mer än 40 % bland den arbetsföra befolkningen. 70 % av hushållen saknar elektricitet, trots att elproduktionen i Sydafrika i dag ger ett överskott på elkraft. Fru talman! När valdatum fastställts och kanske också ett övergångsråd tillsatts, är det ändå viktigt att den svenska regeringen på olika sätt fortsätter att stödja landet. Det svenska biståndet till Sydafrika har tidigare motiverats utifrån strävandena att främja demokratiseringsprocessen och att minska fattigdomen. Det är motiv som måste gälla också ett bra tag framöver. Sydafrika är egentligen ett rikt land. Men landets ekonomi har under lång tid utvecklats mycket dåligt. Våldet, oron och osäkerheten om vilken politik som kommer att föras kommer även ett tag framöver att hindra investerare att satsa i Sydafrika. Men det är genom ekonomisk tillväxt som de stora sociala behoven kan tillgodoses och förväntningar på bättre levnadsvillkor mötas. För det krävs också en annan människosyn. Det handlar om människors lika värde. Det är viktigt att Sydafrika nu utvecklas åt rätt håll. Vi som under så många år på olika sätt försökt stödja den demokratiska processen har fortfarande, även efter valdagens fastställande, ett moraliskt ansvar att utveckla något vettigt av det satsade engagemanget och de ekonomiska medlen. Men ett villkor för att utvecklingen skall gå åt rätt håll är att de stabila krafterna, som utgörs av ANC och Nationalistpartiet, får ett andrum så att deras arbete kan fortskrida. Den civiliserade och demokratiska världen måste ge dem det moraliska stöd som krävs för att destabiliserande extrema krafter inte skall få den styrka och utbredning de så hett önskar. Den mångåriga kampen mot apartheid som Sverige mer eller mindre varit delaktig i på olika sätt måste nu utvidgas till att bli ett aktivt stöd till uppbyggnaden av ett demokratiskt Sydafrika. Biståndet till Sydafrika måste anpassas i takt med utvecklingen mot demokrati. Det säger vi också i betänkandet. Det betyder att stöd måste ges till förberedelser och genomförande av val samt till förebyggande av politiskt våld. Det som jag kallar för den sociala infrastrukturen behöver få stöd i form av exempelvis uppbyggande av nya demokratiska institutioner och frivilliga organisationer. Utbildning av de stora fattiga samhällsgrupperna är kanske en av de viktigaste åtgärderna på både kort och lång sikt. Mordet på ANC-ledaren Chris Hani visade hur skör demokratin och uppbyggnaden av den är och hur svårt det är att få en grogrund för den där den tidigare inte funnits. Marken måste noga förberedas för att demokratiplantan skall få fotfäste. Här har vi fortfarande en mycket stor uppgift i att påverka demokratiprocessen.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

Fru talman! Jag skall fatta mig kort eftersom det är ett i stort sett enigt utskott som i dag för fram det här betänkandet. Vi i Vänsterpartiet är oerhört glada över att det är en i stort sett enig riksdag som i dag går till beslut i den här frågan. Vi har en stabil majoritet i riksdagen för att upphävandet av sanktioner skall kopplas till inrättandet av ett övergångsråd m.fl. krav som den demokratiska rörelsen i Sydafrika ställer. Det är mycket viktigt att visa på att den kopplingen finns och att vi i riksdagen anser att den skall finnas. Det fortsatta stödet till ANC är en lika viktig beståndsdel. Vi har sett att ANC utgör större delen av den folkliga rörelsen i Sydafrika. ANC är inte, som Ny demokratis representant försökte hävda, en liten marginell socialistisk rörelse. ANC har visat en oerhörd politisk mognad och kan på ett aktivt sätt föra Sydafrika fram till demokrati. I det här betänkandet tas frågan om dispenser upp. Vänsterpartiets motion avfärdas med att det bara är någon enstaka dispens som har givits från investeringsförbudet. Vi avsåg även handelsförbudet. Vi vet alla här att det har skett en mycket generös dispensgivning där. Jag är också litet överraskad över skrivningen, eftersom frågan diskuteras i konstitutionsutskottet. Vi har tidigare haft diskussioner här i kammaren med Ulf Dinkelspiel om detta. Det har inte förefallit vara den mycket restriktiva hållning som vi i Vänsterpartiet gärna hade sett. Fru talman! Med tanke på att det är en i stort sett enig riksdag som i dag går till beslut i den här frågan -- jag vill gärna instämma med de tidigare talarna på den här punkten -- tycker jag att det är ytterst förvånande att vi inte har någon representant från regeringen här. Nu står vi ju ännu en gång inför den situationen att riksdagen går emot regeringen. Regeringen har trots mycket tydliga signaler från riksdagen lagt fram en skrivelse fast man vet att det finns en klar majoritet i riksdagen som går emot den. Det har också funnits en rad oklarheter vad gäller det fortsatta stödet till ANC. Man har bl.a. pekat på att Utrikesdepartementet har givit signaler till den vita rasistiska regimen och sagt att det inte alls är säkert att vi fortsätter med stödet till ANC osv. Det var Pierre Schori också inne på. Det hade varit av största vikt att antingen vår biståndsminister eller vår utrikeshandelsminister Ulf Dinkelspiel hade uppträtt här för att understryka behovet av ett fortsatt stöd till demokratiprocessen i Sydafrika. Det hade haft ett mycket stort värde. Jag är mycket överraskad över att regeringen inte anser sig ha tid eller möjlighet att delta i den här debatten. Fru talman! Jag skall sluta med att yrka bifall till hemställan i det här betänkandet.

Fru talman! När apartheidsystemet år 1948 Sydafrika skulle formas och styras och som den framtida lösningen på hur rasisternas förhållande till den afrikanska urbefolkningen skulle permanentas var det en provokation mot resten av världen. Att bara några år efter de demokratiska krafternas seger över diktaturstaterna i andra världskriget forma en stat på rasismens grundvalar var dömt att misslyckas i ett längre perspektiv. Motkrafterna skulle lyckligtvis visa sig starkare. Hur lång tid det skulle ta att bryta ner apartheidsystemets omänskliga och förnedrande statsbildning skulle bl.a. komma att avgöras av hur resten av världen och världssamfundet skulle reagera och förhålla sig till den sydafrikanska staten. Den orimliga, omänskliga och förnedrande människosyn som apartheidsystemet representerar väckte som sagt starka motkrafter. Allt starkare krav restes på att isolera och med fredliga medel bekämpa Sydafrika, dock ej av alla. Högerkrafter av olika schatteringar sökte argument för att försvara apartheidsystemets existensberättigande och på olika sätt mildra och tona ner kritiken. Det skedde även här i Sverige. Argument av typen att man inte skall blanda sig i andra länders inre angelägenheter, och det förhållandet att man visade en mjuk och undfallande attityd samt en konstlad förståelse för apartheidföreträdarnas filosofi, mår bäst av att tyna bort i glömska. De sista dödsryckningarna när det gäller denna inställning kan dock spåras i den isolerade reservation som Ny demokrati fogar till dagens betänkande. Världssamfundets, och inte minst Sveriges, envisa fördömande av apartheidsystemet som möjlig statsbildning har äntligen börjat ge resultat. Apartheidsystemet befinner sig i dag i sina dödsryckningar, men vi är ännu inte framme vid den slutliga dödsförklaringen. Sanktionerna gentemot Sydafrika har haft åsyftad verkan och gett resultat. Det råder inget tvivel om det, även om röster hörts om att så ej är fallet. Det är som regel röster som aldrig önskat eller aktivt verkat för en förändring och ett nedbrytande av apartheidsystemets innersta filosofi. Sveriges klara avståndstagande från och bekämpande av apartheidsystemet har varit kraftfullt och i långa stycken ledande. Sverige har i FN och i andra fora varit pådrivande för att försöka påverka och förändra situationen i Sydafrika, bl.a. genom kraftfullt stöd till ANC. Precis som framhålls i den utrikespolitiska deklarationen från 1987 var detta något som avvek från Sveriges traditionella linje i sanktionsfrågor. Det var en engångsföreteelse som motiverades just av apartheidfrågans helt unika karaktär. Personligen mötte jag för första gången på ett mycket konkret sätt apartheidsystemets grymma ansikte när jag i början av 1960-talet anlände till Kapstaden och skulle sända ett telegram hem till Sverige för att berätta att jag kommit fram till Utanför Kapstadens postkontor stod två köer vid varsin ände av huset -- en kö för vita och en kö för färgade och svarta. Att som vit i protest försöka ställa sig i den icke-vita kön avvisades bryskt. I den stunden lovade jag mig själv att varhelst möjlighet gavs verka för en förändring av denna ovärdiga och inhumana människosyn. 30 år har gått sedan dess. Apartheidsystemet ligger i sina dödsryckningar, men det rör sig fortfarande. Inte förrän alla, vita som svarta, förstått att apartheidsystemet för alltid skall förpassas till historiens skräpkammare kan motståndet mot systemet läggas ner. Som i så många andra frågor inom politiken fordras även i Sydafrikafrågan en stor uthållighet och envishet. Enligt mitt förmenande har tyvärr uthålligheten och envisheten inte visat sig vara tillräcklig när det gäller sanktionspolitiken gentemot Sydafrika. Det kan i ett längre perspektiv få oönskade konsekvenser. Att inte hålla hela sträckan ut vore olyckligt. Jag befarar att många länder släppt sanktionerna alltför tidigt. En viss otålighet har också kunnat förmärkas från regeringens sida vad gäller hävandet av sanktionerna och upphävandet av stödet till ANC. Det framgår av den proposition som lagts fram och av de uttalanden som gjorts. Nu rättar dock utskottet och riksdagen till viss del till detta, bl.a. genom dagens betänkande, både vad gäller sanktionsfrågan och stödet till ANC. Enligt utskottets uppfattning skall upphävandet av sanktionerna kunna ske i två villkorade steg. Handelsförbudet skall hävas när en bindande överenskommelse om ett övergångsråd föreligger, det s.k. Transitional Executive Council. Investeringsförbudet skall hävas när övergångsrådet tillträtt. Det stöd som utgår på olika sätt till ANC måste finnas kvar. Precis som utskottet framhåller bör ytterligare överväganden och samråd i utrikesnämnden ske vad gäller formerna för detta fortsatta stöd. Även efter det att ett val skett i Sydafrika och en ny författning antagits kommer stöd och hjälp i olika former att vara påkallade. Precis som SIDA påpekat är det omöjligt att bedöma hur lång övergångsperioden under utvecklingen mot demokrati kan komma att bli. Arvet efter apartheid kommer att vara en mycket tung börda för en demokratiskt vald regering i Sydafrika.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

Fru talman! Jag har väckt en motion som behandlas i detta betänkande och tar till orda eftersom det är min övertygelse att Sverige omedelbart bör häva sanktionerna mot Sydafrika. När det gäller handels och investeringssanktioner står Sverige nu i en särställning i världen. Sverige är det enda land som håller fast vid dessa sanktioner. Vi ser nu alla fram mot att förhandlingsprocessen i Codesa skall leda fram till en positiv lösning. Därom råder det enighet i Sveriges riksdag. Enligt min mening saknar vårt lands sanktionspolitik helt betydelse för demokratiseringsprocessens fortskridande i Sydafrika. Den processen avgörs av helt andra faktorer. Ingen kan väl på allvar tro att beslut om en övergångsregering eller ett allmänt val i Sydafrika på något sätt är beroende av om Sverige har handels och investeringssanktioner eller ej. Jag var en av deltagarna i Sydafrikadelegationen. Efter två veckors resor i Sydafrika med dagarna fyllda av möten med politiker av alla schatteringar, representanter från olika kyrkor, representanter för småföretagen, ekonomer, organisationsföreträdare och många andra drog jag slutsatsen att Sverige borde normalisera sina förbindelser med Sydafrika. Efter besöken i många av de svarta bostadsområdena, och inblicken i de dåliga levnadsförhållanden många svarta lever under, kom jag fram till att vi borde häva sanktionerna och bl.a. tillåta våra svenska företag att medverka i uppbyggnaden av det nya Sydafrika. I detta betänkande diskuteras hur man bäst kan stödja demokratin i Sydafrika och hur man bäst kan bistå landet i demokratiseringsprocessen. Den bästa biståndsinsats vi i riksdagen kan göra för majoriteten i Sydafrika är att skapa möjligheter för investeringar, teknologiöverföringar och handel. Den bästa insatsen vi i vår riksdag kan göra för att stärka demokratiseringsprocessen och hjälpa till att stabilisera landet är att häva sanktionerna och låta våra företag vara med i uppbyggnaden av landet. De svenska företag som har övervintrat i Sydafrika har utsatts för risken att bli definitivt utkonkurrerade av företag som fritt har kunnat verka i landet. Ett snabbt upphävande av de svenska sanktionerna har stor betydelse för de svenska företagen. Generösa dispenser är under rådande omständigheter givetvis bra. Men det är samtidigt en form av strutspolitik. Det enda rätta är att avveckla sanktionssystemet omedelbart. Kraven på investeringar för att förbättra levnadsförhållandena för de svarta är enorma. Svenska företag kan göra en viktig insats genom att vara med och bygga upp infrastrukturen i de svarta områdena. När nya bostadsprogram kommer i gång finns det stora behov av elektrifiering och utbyggnad av telefonnät till de svarta områdena och mycket annat. Här kommer svenska företags verksamhet att kunna bidra med mycket positivt. Svenska företag ser också etablering i Sydafrika som en bas för verksamheten i hela södra Afrika. Det gagnar vare sig Sveriges eller det nya Sydafrikas intressen om Sverige fortsätter att inta en särställning och vidhåller sanktionspolitiken. Den demokratiseringsprocess som inleddes för mer är tre år sedan är oåterkallelig. Alla vägar tillbaka till apartheid är stängda. Sverige bör nu följa övriga europeiska länders -- inkl. Norges, Danmarks och Finlands -- exempel och snarast häva sanktionerna mot handel och investeringar. Jag tycker att det är djupt beklagligt att regeringen av riksdagen tvingas att förhala sanktionsavvecklingen. Det är inte klok poltik att lägga hinder för svenska företag, försvåra för svenskt näringsliv och med sanktioner motverka att välbehövliga insatser till gagn för de svarta i Sydafrika kan komma till stånd. Fru talman! Med detta fullföljer jag tankegångarna i min motion. Jag kommer vid voteringen att stödja reservationen från Ny demokrati till detta betänkande.
Fru talman! Karin Falkmer säger att vägarna mot apartheid är stängda. Ja, jag tror att det är vad vi alla önskar. Men vi vet att vägen mot ett allmänt deltagande i val och mot ett land i fred och demokrati är oerhört lång i Sydafrika. Vi vet att det händer många saker på den vägen. Mordet på Chris Hani visade att betydande personer i högt uppsatt ställning finns med i sammanhanget. Det finns en rad andra problem som har uppstått under dessa förhandlingar. Förhoppningsvis är vägen mot apartheid stängd, men det är absolut inte självklart. Det gör, anser vi i Vänsterpartiet, att Sveriges möjligheter till bidrag när det gäller att stödja processen mot demokrati måste finnas kvar. Karin Falkmer säger i dag att det är dags att upphäva sanktionerna. Men alla här som är engagerade i Sydafrikafrågan önskar naturligtvis, tror jag, att sanktionerna så snart som möjligt skall kunna upphävas och att det inte skall behövas särskilda åtgärder i Sydafrika för att säkra demokratin. Men samtidigt vet vi att den situationen inte råder i dag. Vi i Sverige är inte ensamma i världen om att ha kvar sanktionsstödet, utan det stödet finns kvar också på andra håll i världen. Vi vet också att detta stöd kan utöva en press på den vita regimen. Det är därför som vi vill att sanktionerna behålls. Hur kan Karin Falkmer se detta så enkelspårigt som hon gör? ANC betraktas ju av så gott som samtliga andra partier som den betydande parten i processen mot demokrati. Det är den kraften som ber oss om det här stödet och som har sagt: Släpp inte sanktionerna förrän vi har en övergångsregim, val utsatts osv.! Det är mot den bakgrunden, Karin Falkmer, som kraven finns kvar. Det är också därför som en i stort sett enig riksdag inte vill upphäva sanktionerna förrän villkoren i fråga är uppfyllda. Avslutningsvis: Karin Falkmer talade i sitt huvudanförande om hur viktigt det är att vi stöder den här processen. Det gäller att få till stånd en ekonomisk utveckling som gynnar de flesta som bor i Sydafrika. Men i andra sammanhang talas det om mycket kraftiga nedskärningar beträffande biståndet till ANC. Några andra vägar talas det inte om. Hur går detta ihop? Biståndet till ANC skall skäras ner, men samtidigt sägs det att sanktionerna inte skall behållas -- något som de folkliga rörelserna i Sydafrika kräver. Jag tycker alltså att resonemanget inte går ihop.
Fru talman! Apartheidsystemet är ute. Det är dött. Apartheidsystemet kommer inte att återupprättas i Sydafrika. Det är jag fullständigt övertygad om. Om apartheidsystemet skulle återupprättas, skulle det nämligen bli fullständigt kaos i landet. Demokratiseringsprocessen går framåt steg för steg, men det kan ta tid. När Sydafrikadelegationen kom hem var det många som trodde att demokratiseringsprocessen skulle ros i hamn betydligt snabbare än som visat sig vara fallet. Det viktiga är dock att denna process så småningom får ett positivt resultat. Den största risken när det gäller den här processen och detta med ett demokratiskt Sydafrika är det våld som finns i landet. Våldet härrör bl.a. från de usla levnadsförhållanden som många svarta lever under. Dessutom gror kriminaliteten i de här områdena, och den bidrar också till våldet. Sedan har vi det politiska våldet, som bl.a. innebär att ett i det närmaste regelrätt krig pågår i vissa delar av landet mellan ANC och Inkatha. Dessa faktorer bidrar till att den process som pågår i Codesa förhalas och bromsas. Detta är det största hotet mot den process som gågår. När det gäller de svenska sanktionerna vill jag säga att vi är ensamma om att ha handels och investeringssanktioner. Det är en myt att tro att våra svenska sanktioner på något sätt skulle bidra till att demokratiseringsprocessen så att säga snabbare puffas i hamn. De svenska Sydafrikasanktionerna har ingen påverkan på demokratiseringsprocessen. Deras främsta funktion är faktiskt att förhindra och motverka svensk verksamhet i landet -- detta trots att denna verksamhet behövs. Det bästa bistånd Sverige kan ge Sydafrika, och detta är det allra effektivaste, är att vi bedriver handel med landet och att vi tillåter våra företag att investera där. På det sättet skapas jobb i landet. Dessutom blir ekonomin bättre. Vi kan hjälpa till, även om vi därmed inte löser de enorma problemen.
Fru talman! Ja, Karin Falkmer, vi kan hjälpa till. Ett sätt att hjälpa till är att vi inte upphäver sanktionerna förrrän de förutsättningar föreligger som man från ANC samt från Codesa och andra organisationer i Sydafrika har bett oss om. Visst finns här en viss nackdel för svenska företag. Och visst tror vi i Vänsterpartiet, och det gör väl även de flesta av oss här, att det är positivt om svenska företag kan få investera i Sydafrika. Men att göra det i detta läge, där betingelserna inte är uppfyllda, är att gå tvärtemot de sydafrikanska rörelsernas önskemål. Jag tycker alltså att det är märkligt att Karin Falkmer ställer sådana krav som hon i dag ställer. Så till frågan om apartheid. Jag tror också att det systemet är ute och att det inte går att återgå till det. Men samtidigt finns ju väldigt många lagar kvar som faktiskt är klart rasåtskiljande. Vidare finns det en rad faktorer i Sydafrika som gör att de svartas och de vitas levnadsvillkor är helt olika. Villkoren är faktiskt totalt väsensskilda för de allra flesta. I fråga om våldet är det av avgörande betydelse för framtiden hur ett fungerande samhälle kan byggas upp. I lika hög grad är det fråga om fattigdomen. En stor del av Sydafrikas svarta befolkning lever ju i fattigdom. Sverige, som är ett jämförelsevis rikt land, har att även fortsättningsvis ge stöd till förmån för den sociala och ekonomiska utvecklingen i Sydafrika. I det sammanhanget kommer våra investeringar och våra möjligheter när det gäller svenska företag att vara en bidragande faktor när processen väl är avslutad. Jag tänker då på detta med övergångsråd, demokratisk författning och demokratiska val. I den processen behövs ANC, vars villkor så totalt skiljer sig från de vita partiernas att det är nödvändigt att vi från svensk sida också framöver har ett stöd till ANC. Så får det vara tills vi hittar nya former för stöd till den sociala och ekonomiska utvecklingen. Det är nämnda solidaritet som jag efterlyser hos Karin Falkmer. Jag har väldigt svårt att finna något uttryck för den. Karin Falkmer går ju emot en på dessa punkter i övrigt enig riksdag.
Fru talman! Jag går in i den här debatten, därför att jag är fullständigt övertygad om att jag har rätt. Jag har varit i Sydafrika i 14 dagar och träffade då en mängd människor från olika områden i samhället, från olika organisationer och partier, från kyrkor, från företag osv. Jag lyssnade på alla. Men de enda som sade till oss som var där nere att behålla sanktionerna var ANC och de som är direkt lierade med ANC. Övriga sade: Häv sanktionerna! Låt era företag komma till vårt land! Hjälp oss att bygga upp landets ekonomi! Och hjälp oss att genom era företag se till att bostads och levnadsförhållandena för en majoritet av de svarta blir bättre! För detta krävs det direkta insatser från olika företags sida samt en stabilare ekonomi och situation i landet. Återigen är det våldet som jag tänker på. För att våldet effektivt skall kunna motarbetas måste Sydafrikas ekonomi bli bättre. De svarta måste känna att de får det bättre. Apartheidsystemet är borta. Men det som detta upprörande system åstadkommit finns kvar. Det är ju följderna av apartheid som märks när man reser runt i Sydafrika och besöker de svara kåkstäderna utanför Johannesburg, Kapstaden eller Durban. I Sverige förhindrar vi nu faktiskt svensk verksamhet i landet. Detta kan inte vara en rimlig och riktig politik om vi verkligen vill -- vilket jag tror att vi gör -- bistå Sydafrika i den utveckling som landet är inne i nu.

Fru talman! Jag har fört den här debatten tidigare i denna kammare med Karin Falkmer och jag vet från början att jag inte kommer att kunna påverka eller övertyga henne vilka argument jag än kommer med. Jag skulle ändå vilja att Karin Falkmer funderade över ett par saker. Karin Falkmer kan kanske fundera över det faktum att hon står isolerad tillsammans med Ny demokrati. Karin Falkmer säger att hon beklagar att riksdagen nu stramar upp och korrigerar vad regeringen har gjort. Jag tycker att det är utmärkt. Det borde vara en tankeställare för Karin Falkmer att hon tillhör minoriteten tillsammans med Ny demokrati. Efter två veckors resa har Karin Falkmer format sig en uppfattning. Jag har all respekt för den här resan och för de personer som Karin Falkmer har träffat och lyssnat till. Det förvånar mig dock hur man kan undgå att träffa alla dem som har en annan uppfattning än den som delegationen kom hem och berättade om. Det är inte bara ANC som ger de här signalerna. När jag var nere i Sydafrika för någon månad sedan sade enskilda organisationer, kyrkor m.fl. det precis motsatta till mig. De sade: Stå ut. Vi har sanktionerna. Lämna oss inte. Lägg inte ut snubbeltråd precis när vi skall nå målsnöret. Sanktionerna har ingen betydelse, säger Karin Falkmer. Det argumentet har vi hört här i åratal. Det finns de som fortfarande förnekar att den uppkomna situationen, nu när vi ser ljuset i tunneln, beror på sanktionerna. Jag är övertygad om att vi inte hade varit där vi är i dag i utvecklingen om inte världssamfundet hade ställt upp såsom det har gjort. Jag kan bara beklaga att man i vissa fall har varit alltför snabb med att dra tillbaka sanktionerna. Karin Falkmer säger att den bästa insatsen är att häva sanktionerna. Nej, den bästa insats vi kan göra är att lyssna och stödja de demokratiska krafterna i Sydafrika. Det är den bästa insatsen. Apartheid var dömd från början. Det är inte så att det är först under de senaste åren som apartheidsystemet är på väg ut. Från början när systemet en gång inplanterades stod det klart att det skulle gå mot sin undergång. Frågan var hur lång tid det skulle ta. Det har tagit alltför lång tid, mycket beroende på att sådana argument som Karin Falkmer i dag för fram har florerat.
Fru talman! På en punkt delar jag helt och fullt Karl-Göran Biörsmarks inställning, nämligen att apartheidsystemet var dömt från början. Det var ett fullständigt omöjligt och inhumant system. Var och en i Sydafrika borde ha insett att det var dömt att misslyckas. Sanktionerna har haft effekt. Men det är inte i första hand de sanktioner som Sverige har stått för -- handels och investeringssanktioner -- som har påverkat ekonomin i Sydafrika. En påverkan skedde när de ekonomiska sanktionerna kom in i bilden. När USA drog sig ur landet hamnade man i Sydafrika i en situation där man isolerade sig och införde en helt felaktig närmast planekonomisk ekonomi. Man gick in för att klara sig själv. Man byggde upp en vapenindustri så att man blev självförsörjande. Man satsade på konvertering från kol till olja och på jättedyra projekt som bidrog till att försämra ekonomin i landet. Den ekonomiska situationen i Sydafrika är inte bra i dag. För alla länder som säger sig vilja hjälpa till i processen för ett nytt Sydafrika borde det vara angeläget att vara med och se till att landets ekonomi blir bättre så fort som möjligt. Det kan man bl.a. göra genom att bedriva handel och tillåta svenska företag att ha verksamhet i Sydafrika. När jag var i Sydafrika lyssnade jag på alla. Vi träffade säkerligen en heltäckande representativ skara människor. Människor inom ANC och med dem befryndade sade till oss att vi skulle behålla sanktionerna. Alla andra sade något annat. Det gäller t.ex. den katolska kyrkan och det liberala partiet som tidigare har varit för sanktionspolitik. Flera som tidgare hade varit för sanktionspolitik sade till oss att tillfället nu är kommet då ni bör ändra er politik och komma hit och vara med om att bygga upp landet i stället. Jag har lyssnat till alla och dragit mina slutsatser av detta. Jag har inte bara lyssnat till ANC.
Fru talman! Det skulle onekligen vara intressant att göra en resa i Sydafrika tillsammans med Karin Falkmer och diskutera den här politiken på plats och lyssna på olika åsikter. Därefter skulle vi komma hem och kanske kunna ha samma erfarenhet på det här området. Jag förstår inte hur man kan få så olika bilder av situationen och av hur folk resonerar, men det är bara att konstatera att det är så. När jag var i Sydafrika för bara någon månad sedan fick jag en signal. När Karin Falkmer var i Sydafrika för drygt ett och ett halvt år sedan fick hon en annan signal. Hon kom hem till Sverige och sade i allmän eufori att nu är allting klart, sanktionerna kan hävas, demokratin är säkrad och apartheidsystemet är borta. Det är intressant att se att man trodde att det här skulle ske förra sommaren. Det sade man i sin rapport. Man var så ivrig att man pressade fram att det i utrikesutskottets betänkande skulle stå att regeringen skulle kunna genomföra detta under sommaren om hållpunkterna, som vi lade in i betänkandet, skulle uppfyllas. Jag trodde aldrig på det. Det var bra att vi fick med de klara signalerna om under vilka omständigheter sanktionerna skulle hävas. Precis som jag och många andra här i kammaren befarade inträffade det aldrig, och det har fortfarande inte inträffat. Det är denna utveckling som gör att jag anser att det är förödande att ha för bråttom. Det sägs att alla andra länder nu har hävt sanktionerna. Det är inte sant. USA, Canada och Australien har kvar sina sanktioner. Jag beklagar att våra nordiska grannländer har haft för bråttom. Men som jag sade inledningsvis, fru talman, kommer Karin Falkmer och jag aldrig att nå varandra på den här punkten.
Fru talman! Jag vill bara komma med en upplysning. Jag hade en avvikande mening i Karl-Göran Biörsmark sade att det har varit för bråttom. Nu står vi ensamma när det gäller handelsoch investeringssanktioner. T.o.m. Norge har upphävt dessa sanktioner mot Sydafrika. Vi är sista slaven på vagnen. Biörsmark. Tror Karl-Göran Biörsmark att det faktum att Sverige fortfarande har kvar sanktioner på handels och investeringsområdet påverkar beslutsprocessen i Codesa? Tror Karl-Göran Biörsmark att det faktum att Norge upphävde sina sanktioner på de här områdena påverkar demokratiseringsprocessen i CODESA? Tror Karl-Göran Biörsmark att det faktum att Finland upphävde sina sanktioner på handels och investeringsområdet påverkar demokratiseringsprocessen i CODESA? Tror Karl Göran Biörsmark att det faktum att Danmark har upphävt sina sanktioner mot Sydafrika påverkar demokratiseringsprocessen i CODESA?

Fru talman! Man kan respektera Karin Falkmers uppfattning; hon har en övertygelse, och hon är ärlig. Jag tror faktiskt att hon representerar sitt parti i det här avseendet, så på det viset är hon ärlig. Men det hon säger är ju inte rätt för den skull. Moderaterna argumenterar med övertygelse och hetta i Sydafrikadebatten när det gäller att försvara de svenska företagens rätt. Men lidelsen för den som kämpar för demokrati och frihet lyser med sin frånvaro. Apartheid är inte dött. Apartheid är fortfarande ett system av institutionaliserad ondska som dagligen kräver sina offer i form av undernärda barn, poliser som skjuter civila, torterade människor, människor som hängs. Apartheid kommer inte att vara dött förrän vi fått en konstituerande församling som lägger grunden till en fri demokratisk författning som i sin tur leder till allmänna demokratiska val där ANC och deras befryndade sopar bort resterna av den konservativa diktatur som vi haft i Sydafrika. Många har varit i Sydafrika på sistone. Ibland hör man det man vill höra. Men när man hör på den vita regimens företrädare, som flera av oss kunde göra för några månader sedan, märker man hur skakade de är. De märker att marken gungar under deras fötter och de säger att sanktionerna har haft effekt. Det ser man också på samhället. Det är mycket som fattas där som borde vara på plats. Det kommer på plats först när demokratin är fullödig, när alla har rösträtt och alla människor är lika värda. ANC och sydafrikanerna i stort behöver inte våra råd om privatisering, avreglering och systemskiften. De vet vad som skall göras. De har kämpat i 80 år -- offrat och dött, gått i exil i underjorden, torterats och fängslats -- för sin kamp för frihet och demokrati. De behöver inte några råd -- särskilt inte från dem som aldrig har lyft ett finger för att hjälpa dem. Oliver Tambo sade strax innan han dog för en månad sedan att vår största uppgift blir nu, när demokratin kommer att införas till följd av vår långa kamp, att befria de vita från deras rädsla för demokrati.

Fru talman! Pierre Schori har till viss del rätt i det han sade i inledningen. Men apartheidsystemet som sådant är borta. Det är följderna av det inhumana projektet som Sydafrika kommer att leva med under lång tid. De levnadsvillkor som de svarta lever under botar man inte från en dag till en annan. För det krävs att landets ekonomi kommer på fötter. När det gäller att demokratiseringsprocessen skall fortskrida är jag också enig med Pierre Schori. Men vi ser nog litet olika på frågan om sanktionerna och deras effekter. De sanktioner -- handelssanktioner och investeringssanktioner -- som vi har haft och har, åtminstone på papperet, har inte haft någon större effekt i Sydafrika. I Sydafrika finns ett utbud av varor som står i nivå med vilket västerländskt land som helst. Någon begränsning när det gäller handel har det alltså egentligen inte varit. Det finns en bilpark som är modern och i nivå med den vi ser på gatorna här i Stockholm. Skillnaden är bara att man inte har några Volvo eller Saab i Sydafrika. Det är de tyska och japanska bilmärkena som man ser på gatorna i städerna i Sydafrika. De produceras lokalt. Det finns åtta bilfabriker som licenstillverkar bilar i Sydafrika. Våra svenska företags verksamhet har till en del tagits över av sydafrikanska företags verksamhet. Atlas Copcos produkter t.ex. tillverkas av sydafrikanska företag. Dessa produkter konkurrerar sedan på världsmarknaden med våra företags produkter. Det är en effekt av vår sanktionspolitik. En annan effekt är att många svarta som har arbetat i svenska företag förlorar sina jobb. Det är beklagligt eftersom de svenska företagen, med sina traditioner när det gäller att driva företag, faktiskt har haft mycket positivt att tillföra när det gäller exempelvis arbetsmarknadspolitik. De sanktioner som har påverkat Sydafrika och som har medverkat till att knäcka landet ekonomiskt är i första hand de ekonomiska sanktionerna.
Fru talman! Jag hyser all respekt för Volvo och Saab, men det är inte de som kommer att genomföra demokratin i Sydafrika. Det blir allt tydligare var Karin Falkmer och hennes parti lägger sitt engagemang: Det är de svenska företagen som gäller. Vi har inte hört någonting om kampen för demokratin. Karin Falkmer ställde ett antal frågor till Karl Göran Biörsmark som han inte kunde besvara eftersom han inte hade rätt till det. Historien kommer att ge svaret, när apartheid, denna konservativa extrema diktatur, äntligen försvinner. Då kommer man att få svar på vilka det var som från början stödde kampen för demokrati och frihet, trots att det handlar om ett land långt borta. Vilka var det som först på slutet engagerade sig? För vad engagerade de sig? Jo, för Volvo och Saab.

Fru talman! Göran Lennmarker förekom mig litet. Sydafrika kännetecknades ju av en reglerad ekonomi. Det har varit en protektionism utåt, som har medfört att ekonomin i Sydafrika har blivit så dålig och urusel, som jag sade i ett tidigare inlägg. Det behövs ett nytt system. Det räcker inte bara med att apartheidpolitiken kommer bort från kartan. Det måste också bli en utveckling mot demokrati och marknadsekonomi. Det som är viktigt för den stora majoriteten av befolkningen är ju att man får bättre levnadsvillkor. Det får man om det blir tillväxt och bättre ekonomi i landet. Det är en förutsättning för detta. Ur den aspekten är det viktigt att vi i Sverige häver sanktionerna och tillåter våra företag att medverka i en uppbyggnad av det nya Sydafrika, en uppbyggnad som jag hoppas att vi alla stöder.

Fru talman! Det sägs ofta att det kalla kriget är slut. I den meningen att tvåblockssystemet är uppbrutet, Sovjetunionen är upplöst och muren har försvunnit är det sant. Men fortfarande finns viktiga dimensioner av kallt krig kvar: fiendebilder, upprustning, massförstörelsevapen och offensiva konventionella vapen. Det kalla krigets s.k. ordning har ersatts av en mycket mer komplicerad situation, som ställer oss inför nya utmaningar och krav på nya metoder. Då trodde man att freden kunde skapas med våldets medel, och då trodde man på avskräckning. Nu blir vårt huvudproblem att lära oss att lösa konflikter i stället för att låsa fast dem. Det ''gamla'' spelets regler fungerar inte i de nya konflikterna i f.d. Jugoslavien och Sovjetunionen. Det rör sig om krig och inbördeskrig som inte kan avskräckas och där militära motåtgärder riskerar att skapa vida större problem. I stället behövs en medvetenhet om konflikter som sådana, deras psykologi och kulturella dimensioner, om förhandling, medling, skiljedom, förlikning och våldsförebyggande åtgärder. Klarar vi inte detta i tid gäller olika typer av civila och militära fredsbevarande åtgärder, såsom övervakning av vapenvila och buffertzoner. Samtidigt måste man sätta in fredsskapande åtgärder, som förhandling, skiljedom och medling, tillsammans med fredsbyggande åtgärder, dvs. försoning och gemensamma utvecklingsprojekt som motverkar orsakerna till våldet. Vi socialdemokrater menar att detta kan och måste utvecklas till en sammanhängande politik. Vi har i två partimotioner U404 och U409 utvecklat våra synpunkter och presenterat en politik för fred och nedrustning. I tio reservationer har vi särskilt markerat områden där vi skiljer oss från den borgerliga majoriteten. För att spara riksdagens tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna l, 5, 6, 7, 8 och 9. Vi är på vissa områden överens, t.ex. när det gäller frågan om ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Vi ser det som positivt att regeringen har för avsikt att på nytt lägga fram förslaget till avtalstext från l99l, med en viss revidering.

Utskottet säger enigt att det är angeläget att de medicinska och miljömässiga effekterna noggrant undersöks och förutsätter att regeringen aktivt deltar i den fortsatta internationella diskussionen och tar egna initiativ. Regeringens agerande i förra veckan ger mot denna bakgrund mycket i övrigt att önska. Visserligen var regeringen aktiv men inte på det sättet som utskottet hade förväntat sig. Och riksdagen kommer i dag att fatta beslut om detta. Då behandlades i Världshälsoorganisationen på nytt frågan om kärnvapenanvändningens laglighet mot bakgrund av de medicinska och miljömässiga konsekvenserna av kärnvapen. Sverige ställde sig då, förunderligt nog, på kärnvapenmakternas sida, till stor förvåning för tredje världens länder. Denna Sveriges medverkan på kärnvapenmakternas sida hjälpte emellertid inte. Med klar majoritet beslöt Världshälsoorganisationen att ett uttalande från Internationella domstolen skulle begäras. Och jag utgår från att regeringen efter dagens beslut överger stödet för kärnvapenmakterna och fortsätter att föra den traditionella svenska politiken mot kärnvapen. I reservation l tar vi upp Sveriges agerande vid nationella och internationella konflikter och frågan om ett svenskt konfliktinstitut. Det finns uppenbart både utrymme för och behov av ett initiativ, som kan utveckla kompetens och resurser för betydande svenska insatser i fråga om förhandling, medling och försoning i sådana konflikter. I kraft av sin historia och traditonella ställning i det internationella samfundet har Sverige ovanligt goda förutsättningar att spela en särskild roll i dessa avseenden. Riksdagen har vid flera tillfällen -- bl.a. med anledning av socialdemokratiska och folkpartistiska motioner -- uttalat sig för tanken på ett svenskt konfliktinstitut. Trots riksdagens uttalade förväntningar om initativ och förslag från regeringen har sådana saknats hittills. Enligt vår mening bör en utredning snarast tillsättas med uppgift att fördjupa analysen och föreslå former och resurser för hur svenska insatser på dessa områden skall kunna förstärkas. I reservation 2 tar vi upp frågan om ett särskilt anslag för gemensam säkerhet och menar att utvecklingen i omvärlden kan förväntas ställa ett högre krav på svenska insatser för att en global solidaritet och säkerhet skall främjas. Det kan t.ex. handla om civila insatser i anslutning till FN:s fredsinsatser, observatörer, förtroendeskapande åtgärder eller annat icke-militärt stöd i ESK:s regi. Dessa insatser kan beröra flera olika anslag. Vi menar att en utredning bör tillsättas med uppgift att framlägga ett samlat förslag för gemensam säkerhet. I reservation 3 tar vi upp frågan om en kärnvapenfri zon i Norden, och i motsats till den borgerliga majoriteten menar vi att tiden är mogen för att aktualisera frågan om zonen, som ett viktigt nedrustningssteg i processen mot en kärnvapenfri värld. En enig riksdag har under en följd av år uttalat sig för en kärnvapenfri zon i Norden. Sverige bör nu snarast ta initiativ till förverkligandet av en sådan zon. I reservation 4 vill vi ha en översyn av den svenska utrikespolitiken som skall göras av en kommission, för att se över Sveriges internationella ansvarstagande. Kommissionen bör gå djupare in på åtminstone fyra områden: gemensam säkerhet, biståndet, Östeuropasamarbetet och flyktingpolitiken. I reservation 5 tar vi upp en svensk brigad i fredens tjänst och kräver att regeringen snarast inleder planeringen för en svensk frivillig fredsstyrka av brigadstorlek, för fredsbevarande insatser. Denna fredsbrigad bör finansieras inom det befintliga försvarsanslaget. FN:s generalsekreterare begärde i ''Dagordning för fred'' att länderna skulle vara beredda på att snabbt ställa upp i fredsbevarande operationer. Uppgifterna för dessa styrkor är av såväl militär, civil som polisiär art. På den civila sidan kan det röra sig om övervakning av att respekten för mänskliga rättigheter efterlevs, flyktinghjälp och humanitärt bistånd, valövervakning m.m. På den militära sidan skulle uppgifterna, utöver de traditionella fredsbevarande och fredsskapande, kunna gälla insatser i samband med miljö och naturkatastrofer. Generalsekreteraren rekommenderade att anslagen till denna verksamhet tas från försvaret, inte från Vi menar att man i Sverige -- likaväl som i Danmark, där man upprättar en internationell fredsstyrka, och i Norge där man utvidgar fredsberedskapsstyrkan för fredsbevarande operationer från l 330 till 2 000 man -- bör planera för en frivillig fredsstyrka finansierad över försvarsanslaget. I reservation 6 tar vi upp kärnvapen till sjöss och kräver att Sverige fortsatt skall arbeta för ett förbud mot icke-strategiska kärnvapen till sjöss. Det kalla krigets slut har visserligen lett till att samtliga sjöbaserade taktiska kärnvapen tas bort från amerikanska och ryska fartyg och placeras i land och att de två makternas ytfartyg och attackubåtar blir kärnvapenfria. Men kärnvapen kan när som helst på nytt placeras ut, då inget internationellt förbud mot dem finns. Den borgerliga majoriteten anser att den pågående minskningen av antalet kärnvapen i världen inte ger särskilda skäl till att förbjuda dessa kärnvapen. Vi delar inte den uppfattningen. Tvärtom menar vi att just dessa vapen snabbt bör förbjudas och inte bara föras i land. I reservation 7 behandlas två av våra viktiga förslag på kärnvapenområdet, dels frågan om olagligförklarande av kärnvapen, dels frågan om att ställa alla kärnvapen under internationell kontroll. Säkerheten för framtiden kan inte bygga på tillit till kärnvapen. Därför måste möjligheten till kärnvapenanvändning på lång sikt elimineras. Ett viktigt politiskt steg vore att folkrättsligt förbjuda användningen av kärnvapen. Redan vid FN:s 40 årsjubileum tog Olof Palme upp frågan och ansåg att ''vi bör överväga möjligheten att i internationell lag förbjuda användningen av kärnvapen''. Ett steg i denna riktning vore att alla kärnvapenmakterna förband sig att inte använda kärnvapen först, något som Kina och Ryssland redan har gjort. Om alla kärnvapenmakterna gjorde likadana utfästelser skulle det i praktiken resultera i ett förbud mot användning av kärnvapen. Sådana utfästelser skulle sedan följas av en internationell överenskommelse om totalförbud mot användning av kärnvapen. Sådana förslag har diskuterats internationellt och stöds av många länder och internationella organisationer, nu senast vid Radjiv Gandhi Memorial Initiative i New Delhi för några veckor sedan. Vi menar att Sverige bör framlägga förslag om ickeförsta användning, icke-användning och olagligförklarande av kärnvapenanvändning. I reservation 8 tar vi upp den internationella vapenhandeln och kräver att Sverige i FN lägger fram förslag om en internationell regim för begränsning och kontroll av den internationella vapenhandeln, inkl. vapenproduktionen. Den internationella vapenhandeln har lett till en omåttlig kapprustning. Mer än någon annan konflikt visade Gulfkriget tydligt detta. Över 80 % av Iraks vapen kom från de permanenta medlemmarna i säkerhetsrådet. FN:s generalsekreterare har varnat för att överkapaciteten av vapen i den rika världen leder till att de säljs i den tredje världen, något som också flyktingkommissariens representant med all tydlighet klargjorde för utrikesutskottet för några månader sedan. Han berättade att vapnen flödar in i Somalia och att en Kalasjnikov kan köpas för l0 dollar. Afrikas Horn fortsätter på så sätt att vara en krutdurk. Han vädjade till oss att försöka hindra vapenflödet i världen. FN har beslutat om ett frivilligt register för vissa tyngre vapen. Vi menar att detta skall ses som ett första, men inte till fyllest, steg mot en begränsning och kontroll av den internationella vapenhandeln. Vad som behövs är en internationell regim, under FN, för att kontrollera och begränsa den internationella vapenhandeln. Den skall vara obligatorisk, omfatta både köpare och säljare och omfatta alla vapen, den militära produktionen, service och know-how. I reservation 9 behandlas militära resurser och miljön. Sverige har varit pådrivande i dessa frågor, lett en FN-studie och arbetat fram förslag om hur militära resurser kan användas för att rädda och återställa miljön. Vi menar att regeringen inte följt upp detta svenska förslag, sedermera generalsekreterarens, vare sig vid Riokonferensen, i generalförsamlingen eller på annat sätt. Vi anser att regeringen i Förenta nationerna aktivt bör arbeta för att militära resurser kommer till användning så att miljön kan räddas och återställas. I reservation l0 tar vi upp antipersonella landminor och kräver att regeringen bör följa det amerikanska exemplet och införa exportstopp för landminor. Dessa minor sprids inte minst vid inbördeskrig. I dag finns det l00 miljoner antipersonella landminor utplacerade runt om i världen, ofta helt utan kontroll, utan minkartor och utan hänsyn till civilbefolkningen. Dessa finns t.ex. i Afghanistan, Cambodja och Somalia och ytterligare l00 miljoner antipersonella landminor finns i lager. Hundratusentals människor lemlästas och dör varje år på grund av dessa minor. Ofta är det barn som drabbas. En del av dessa plastminor ser ut som leksaker och sprängs när barn plockar upp dem. Andra kräver bara trycket av l kg för att explodera. Vi menar att den svenska regeringen dels bör agera internationellt för att sanering av minor skall ske i de värst drabbade länderna, dels bör agera för en begränsning av användandet och spridandet av landminor. Till slut: Freds och nedrustningspolitiken är inte statisk. I takt med de positiva förändringarna mot en kraftig såväl ensidig som förhandlad nedrustning måste självfallet svensk freds och nedrustningspolitik analyseras och förändras. Fortfarande finns dock de flesta kärnvapen, konventionella vapen och också kemiska vapen kvar, varför huvuddragen i en aktiv svensk nedrustningspolitik fortfarande bör kvarstå.